Herr talman! Elver Jonsson är en nöjd försvarare av medbestämmandelagen. Positionerna har förändrats under åren. När socialdemokraterna med buller och bång genomdrev medbestämmandelagen var de borgerliga till viss del motståndare till den. Men vartefter tiden har gått och de har sett effekterna av lagen blir de alltmer nöjda. Det tycker jag Elver Jonsson är ett utmärkt exempel på. Men anledningen till lagen 1976 — och det är det vi egentligen borde diskutera — var att den ena parten på arbetsmarknaden var helt underlägsen Nr 40 den andra. Utgångspunkten var en debatt om hur man skulle få till stånd mera jämbördiga förhållanden. Det är också utgångspunkten för vänsterpartiet kommunisternas förslag. Därför går de också stick i stäv med vad Elver Jonsson föreslår. Jag beklagar att socialdemokratin har hamnat i samma fålla. Debatten om makten på arbetsplatserna, som var som hetast mellan 1960 och 1970, tycks nu helt vara över. Vad jag sade om de positiva inslagen i medbestämmandelagen är inte någon enstaka svala, Elver Jonsson. Redan 1976 sade vi att den utvidgade förhandlingsrätten och informationsrätten var framgångar. Men, när man har förhandlat färdigt är det fortfarande kapitalets makt som råder. I dag har arbetsköparna mer och mer kommit underfund med gången: Man skriver slutprotokoll, man går till central förhandling, man skriver slutprotokoll från den centrala förhandlingen, och sedan har arbetsköparna beslutanderätten. Det är dagens verklighet, och man utformar sin strategi efter det. Vinsten med detta för fackföreningarna är att man inte blir uppknuten utan kan hävda sitt partsförhållande. När det gäller datatekniken får vi, som vanligt när man ställer ett konkret positivt förslag, höra att det är värt all uppmärksamhet och allt intresse. Men det hjälper inte dem som drabbas av datateknik och robotteknik. Vad hjälper dem all uppmärksamhet och allt intresse från Elver Jonsson och utskottet, när kapitalet varje dag använder sig av den tekniken, slår ut människor, förstör arbetsmiljöer och utarmar arbetets innehåll? Men jag förstår att Elver Jonsson är nöjd med den utvecklingen. Det är helt i SAF:s intresse att det är så. När det gäller vad vi sagt om arbetslivsforskare och andra moment i våra förslag använder man en raffinerad metod för att bevisa att man ingenting skall göra i stället för att säga: Vi är inte intresserade av det här. Man säger att vi har en medbestämmandelag. Den är full med brister. Nu skall vi vänta på avtalet, och avtalet är avhängigt av vilken lag vi i dag har. Eftersom vi inte har någon bra lag så vill utskottet inte heller göra någonting. Det bevisar väl att man egentligen borde säga: Vi är inte intresserade av att göra någonting i den här frågan.

Herr talman!

Misstanken om och erfarenheten av att det är så, i varje fall på en del håll, tycker jag är grund nog för att redan nu konstatera att det är dags att även börja titta på tidsåtgång, kostnader och annat när det gäller MBL-tillämpningen inom den statliga sektorn. 119 Som jag upplever det framkommer inte någon negativism i motionen, och inte heller försöker reservanterna tvätta bort någon dylik. Däremot skulle jag vilja påstå att i motionen framkommer en grad av realism, som också vi reservanter vill understödja. Realismen innebär att vi inser nödvändigheten av att hålla också dessa kostnader under kontroll och att se till att vi får ett effektivt och för både anställda och arbetsgivare väl fungerande MBL-arbete inom den statliga sektorn. Dessutom har vi både på kommunalt och på statligt håll kravet hängande över oss att hålla i pengarna, eftersom vi vet hur begränsade resurserna är i framtiden. När det gäller den fackliga vetorätten kan jag bara konstatera två saker. Den första är att i arbetsdomstolen har behandlats mål, där skadeståndskraven från facket inte har stått i någon som helst proportion till arbetsdomstolens domar. Den andra saken är att arbetsgivarens rättsstatus är osäker. Den osäkerheten för arbetsgivaren kan hindra att entreprenöravtal ingås, avtal som egentligen under naturliga omständigheter skulle ha ingåtts. Det kan finnas entreprenörer som inte vet att de är bojkottade. Bara misstanken — och till viss del kunskapen — om att det är på detta sätt borde vara skäl nog för kammaren att göra arbetsrättskommittén uppmärksam på att dessa problem finns och att man borde se närmare på dem.
Herr talman! I sitt inlägg, som var avsett såsom ett genmäle mot vad jag tidigare hade sagt angående vår reservation nr 3, framhöll Elver Jonsson att det inte skulle finnas någon anledning att över huvud taget diskutera införande av en lagstiftning, som begränsade skadeståndet till högst 200 kr. Han menade att arbetsdomstolens hittillsvarande domar visade att skadeståndet fortfarande låg på en nivå, som innebar att det inte hade skett några större justeringar uppåt. Det är emellertid inte fråga om beloppen i detta avseende utan om principen. Under många år har principen varit ett skadestånd på 200 kr. Arbetsdomstolen har nu visat att den har gått ifrån den principen. Detta sammanfaller delvis med kraven från arbetsgivarhåll under många år på en s.k. kostnadsanpassning eller verklighetsanpassning av bötesbeloppen med hänsyn till penningvärdets försämring sedan det år då beloppen fastställdes. Vi anser därför att det har blivit en öppning här. Det finns nu inga garantier längre. Om vi om något år ser på statistiken över vilka böter som arbetsdomstolen har utdömt, kan vi kanske utläsa högre belopp. Därmed har man brutit isen, och därmed har man öppnat möjligheten till skadestånd. Vi socialdemokrater håller fast vid den principen att man inte skall tro att man kan lösa tvister på arbetsmarknaden genom straff eller böter. Som jag sade i mitt tidigare inlägg sker det bäst genom att man åstadkommer sådana lagar och avtal som medför jämställdhet mellan parterna på arbetsmarknaden. Lars-Ove Hagberg tog i sina inlägg upp mitt och socialdemokratins inställning till medbestämmandelagen. Han tyckte att vi nu är ovanligt tysta när det gäller hela MBL-biten. Ja, det beror ju på att vi anser oss ha anledning att avvakta de avtal som nu är på gång eller som man i varje fall håller på att - Nr 40 förhandla om mellan arbetsmarknadens parter. Vi socialdemokrater har inte Torsdagen den haft för vana att göra elefantinhopp i förhandlingarna mellan arbetsmarkna 29 november 1979 dens parter annat än när löntagarna så har begärt. Visar det sig att man inte får ett avtal av den typ som LO vill ha, kommer man till oss och begär medverkan. Då är vi socialdemokrater beredda att ställa upp.

Herr talman! Bengt Wittbom säger att reservation 1 ligger nära motionen och att det inte finns någon spänning dem emellan. Då kan jag väl säga att den reservationen har fog för sig. Däremot är jag litet överraskad över att reservation 2 existerar. I den motion som den reservationen svarar mot var ju huvudyrkandet att vi skulle slopa §§ 38-40 i medbestämmandelagen, och det kravet har moderaterna i utskottet varit med om att avstyrka. Nu vill m-reservanterna överlämna motionen till nya arbetsrättskommittén, men det är ju redan gjort i och med att kommittén har det uppdrag som det talas om i motionen. Skulle riksdagen sända över motionen till kommittén, så är det klart att det skulle vara ett uttryck för sympati för de tankegångar som finns i motionen, och vi har inte varit beredda vare sig att ställa oss bakom de påståenden som görs i motionen eller ens garantera att de är riktiga. Kommunisterna tycker att jag är litet för förnöjd. Det är möjligt, men intressant är då — och det tycker jag är positivt — att Lars-Ove Hagberg, vad jag förstår som förste kommunist, ändå säger sig vara nöjd med ett och annat i MBL. Det är åtminstone för mig en nyhet, och jag hoppas att det framsteget skall följas av flera. Men ändå går det en klar skiljelinje mellan kommunisterna och de andra partierna, eftersom kommunisterna inte accepterar sanktioner i någon form. Med anledning av den övriga kritiken mot utskottets hantering av vpk-motionerna skulle jag bara vilja påminna om att i januari i år väcktes motion nr 2069 med yrkanden om långtgående förändringar i MBL. När regeringen sedan på våren kom med sin proposition om åtgärder mot krångel och byråkrati, väckte vpk motionen 2467 med anledning av den propositionen. I den nya motionen upprepas de krav som ställdes i januarimotionen. Resultatet är att riksdagen har att ta ställning till två motioner med samma krav från samma parti. Är det att minska krånglet? Men det räcker inte. I vpk:s antikrångelmotion lade man faktiskt till ett nytt yrkande, som utskottet taktfullt har avstyrkt utan kommentarer. Jag tänkte gå förbi det med tystnad också här i debatten, men eftersom jag blivit så pass mycket apostroferad vill jag påminna om vad vpk yrkat. Jag citerar ordagrant: ”att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till avskaffande av kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol”. Men dessa lagar är ju redan upphävda. Kollektivavtalslagen försvann i och med att MBL trädde i kraft, och lagen om arbetsdomstol upphävdes redan 1974 i samband med att vi fick en ny lag om rättegång vid arbetstvister. Jag 121 tror, Lars-Ove Hagberg, att det kan vara skäl i att överväga en del saker och kanske rent av utreda dem innan man här i riksdagen snabbt är beredd till yrkanden om ingrepp i lagstiftningen.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg är nöjd, säger Elver Jonsson. Ja, till en viss del. Men om Elver Jonsson 1976, 1977 och 1978 hade lyssnat till riksdagens debatter med båda öronen, så hade han hört samma förnöjsamhet uttryckas i fråga om samma avsnitt av medbestämmandelagen, så det är ingenting nytt. Vi gör samma värdering och samma analys av lagen som tidigare. Det finns en enda bit i lagen som facket i dag kan utnyttja till något positivt. Det sade vi redan 1976, och det står än mera klart i dag. Åtgärder mot krångel och byråkrati var folkpartiregeringens stora slagnummer, men jag har inte hört att man inte skulle få motionera om det man har motionerat om tidigare. Annars kan jag väl säga om krångel och byråkrati: Vad är arbetsdomstolen och vad är alla dessa regler som staten sätter upp i avsikt att begränsa facklig aktivitet annat än en stor byråkratisk svulst i det här samhället? Till Sune Johansson vill jag säga att nog är ni väldigt tysta i den här frågan. Jag kan bara jämföra med vilket buller och bång det var 1975 och 1976. Ställer du dig inte bakom din partiordförande, som sade att MBL var den största reformen sedan rösträtten? I dag kan väl inte Sune Johansson hålla med om att det är så. Sedan använde Sune Johansson samma argumentation som Elver Jonsson. Men han borde väl med sin fackliga erfarenhet veta att dagens lagstiftning ju inte hjälper fackföreningarna till ett bra avtal. Sune Johansson och SAP vill sitta och vänta på vad det blir för avtal i stället för att säga vilken lagstiftning vi borde ha för att kunna träffa ett bra avtal. De vänder upp och ned på verkligheten. Det finns fackliga representanter som under de senaste åren och inte minst i valrörelsen har sagt att man borde förbättra lagen. Om SAP vann valet, sade man, skulle lagen ändras. Har SAP nu lagt ned dessa frågor? Eller skall ingen inför 1982 få veta vad socialdemokraterna tänker göra om de borgerliga eventuellt kommer i minoritet? Detta betänkande om MBL innehåller ju stora frågor. Men här använder Sune Johansson fem minuter och talar bara om 200 kr. i strejkböter och i övrigt inte ett dugg om en lag som i dag inte ger ett enda framsteg mot medbestämmande. Han har inte sagt någonting om de förbättringar som man har utlovat. När de fackligt verksamma ute på arbetsplatserna har sagt att lagen inte räcker till, har man tröstat dem med att de skulle vänta på avtalet. Och nu väntar man på ett avtal som inte blir någonting, om man får tro det förslag som LO och PTK i dag lagt fram.
Herr talman! Jag har tidigare deklarerat att vi är beredda att vänta och se Torsdagen den vad parterna kommer fram till eller inte kommer fram till när det gäller 29 november 1979 medbestämmandeavtal framöver. Det är väl inte första gången vi har sett att vpk har förmågan att plocka ut bitar, som egentligen ligger inom den fackliga intressesfären, och sedan köra fram dem här i riksdagen och förorda lagstiftning innan man vet om arbetsmarknadens parter i stället skulle kunna välja avtalsvägen. Trots allt vet vi att avtalsvägen i många fall är mjukare och en kanske mer tillämplig linje när det gäller de överenskommelser vi behöver ha på arbetsmarknaden. Där vi under valrörelsen gett utfästelser om förändringar i medbestämmandelagen har det skett under hägnet att vi först velat avvakta vad man kommer fram till i de pågående medbestämmandeförhandlingarna. Jag tycker inte jag behöver ge någon närmare förklaring av socialdemokratins ställning i dag när det gäller medbestämmandelagen.

Herr talman! Ja — nu är jag här igen. I våras — i maj månad — sjöng jag min politiska svanesång, trodde jag. Den politiska situationen och framför allt min placering på valsedeln ingav inga förhoppningar för min del. Men valet gick bra — mycket bra för det parti jag representerar. Moderaterna har bevisligen väljarnas förtroende, och valvinden blåste så starkt att jag kom tillbaka. Det vore fel, herr talman, att förneka att jag trivs. Mitt politiska arbetsfält har under de senaste åren varit arbetsmarknadspolitiken. Därför tycker jag det passar utmärkt att jag nu håller mitt tredje jungfrutal just under denna rubrik. I det betänkande som vi nu behandlar, arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 6, är den s.k. 200-kronorsregeln uppe till diskussion. Vi känner alla till vad frågan gäller, så jag behöver inte gå in på regelns konstruktion etc. Socialdemokraterna återkommer med sitt krav på att 200-kronorsregeln skall införas i MBL. Man har två gånger tidigare framfört samma krav, 1977 och 1978, men utan framgång. Jag tror att det är viktigt att understryka den enighet som råder om att det i första hand är andra åtgärder än utdömande av skadestånd som har betydelse för att återställa arbetsfreden när en olovlig konflikt brutit ut. Denna vår gemensamma syn har också satts på pränt i betänkandet. Skadeståndets huvudsakliga uppgift är att stryka under principen att avtal skall hållas. Vad vi är oeniga om är om vi skall bibehålla det gamla skadeståndstaket vid 200 kr. eller inte. Socialdemokraterna vill tydligen för all framtid permanenta ett belopp som är 50 år gammalt. Under praktiskt taget ett halvt sekel har socialdemokraterna haft ansvaret för inflationstakten i det här landet. År 1928 sattes ett skadeståndstak vid 200 kr. Jag har i dag via riksdagens upplysningstjänst tagit reda på att detta belopp i dagens penningvärde har vuxit till I 538 kr. När man den 22 juni 1928 123 fastställde 200 kr. som en övre gräns menade man naturligtvis att beloppet skulle stå i viss proportion till den skada som en arbetstagare då kunde vålla i en olovlig konflikt. Det är egentligen rätt fantastiskt att förståndiga socialdemokrater — och det finns flera sådana i arbetsmarknadsutskottet, av vilka Sune Johansson är en — orkar driva sin orealistiska linje. Vi är ju eniga om principen, nämligen att det gäller att justera en orealistisk gräns. Om vi skulle vara principfasta — vilket ingen av ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet och inte heller några andra ledamöter av kammaren vidhåller att vi skall vara — borde beloppet 1 538 kr. vara det tak som skulle tillämpas i dag. Sune Johansson framhöll som försvar för sin uppfattning att han var förvånad över att det inte hade gått upp ett ljus för de borgerliga ledamöterna så att de kunde förstå vad saken gäller. Men det är ju inte så — det är Sune Johansson och hans meningsfränder som famlar i mörkret utan att kunna se och vägledas av det borgerliga ljuset. Det viktiga på denna punkt är nämligen att skadestånd utdöms vid olovliga strejker, där arbetare saboterar en uppgörelse som godkänts av facket. Självfallet är det oundvikligt att se i facit över hur skadeståndsfrågorna har tacklats under tiden efter det att 200-kronorsregeln avskaffades. Utskottets ordförande har åberopat en tablå som är intagen i utskottets betänkande. Av den framgår att man endast vid ett fåtal tillfällen överskridit 200-kronorsgränsen. Jag skall inte gå närmare in på detta. Det socialdemokratiska agerandet kan dock upplevas som ett uttryck för att man på det hållet har mycket dåligt på fötterna i det här fallet. Då fryser man, blir på dåligt humör och tappar omdömet — och det är vad man har gjort.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
Herr talman! Filip Fridolfsson visar att han, trots sin mjuka framtoning, i grunden har ganska hårda mörkblå fjädrar i sin svaneskrud när han vill att skadeståndet skall ligga på en mycket högre nivå än 200 kr. När vi, Filip Fridolfsson, här i riksdagen 1976 fattade beslut om MBL avsåg vi att lagstiftningen skulle få en sådan karaktär som skulle skapa större öppningar i samarbetet mellan parterna på arbetsmarknaden. Hade man den grundinställningen, behövde man över huvud taget inte tänka på stora bötesbelopp eller annat. Men jag vill påstå att ni moderater aldrig har haft denna inställning att försöka skapa bredare öppningar mellan parterna på arbetsmarknaden, utan i grunden företräder ni givetvis de konservativa arbetsgivarintressena, som vill att all makt skall ligga hos arbetsgivaren. Det är klart att det i så fall är svårt att förstå vår inställning att vi i förekommande fall vill ha ett symboliskt skadestånd med ett maximibelopp på 200 kr. Det är vår grundinställning, och Filip Fridolfsson och jag kan naturligtvis aldrig bli ense om den. Men jag ville ändå deklarera min uppfattning i detta = Nr 40
Herr talman! Sune Johanssons grundinställning är min grundinställning. Om Sune Johansson hade lyssnat på vad jag sade, hade han hört att jag inte en sekund pläderade för att man skall skriva upp de 200 kronorna till den nivå som motsvarar penningvärdeförsämringen. Penningvärdeförsämringen har ju urholkat denna summa så att man i dag hamnar på nivån 1 538 kr. Jag vill bara belysa dels den penningvärdeförsämring som Sune Johanssons parti till huvudsaklig del är ansvarigt för, dels hur orimligt beloppet 200 kr. är i dagens situation. Men jag och moderata samlingspartiet är icke — och kommer icke att vara det i framtiden — inne på den linjen att man skall skriva upp talet 200 kr. till vad det skulle vara i dagens penningvärde. Man kan också bevisa att arbetsdomstolen — där f.ö. fackliga representanter sitter med — när den har dömt ut vissa skadeståndsbelopp, totalt 11 stycken, inte har kommit till några svindlande belopp. Man ligger under 200 kr. i många domar. Sune Johansson! Vi sitter i samma båt när det gäller grundinställningen till skadeståndsfrågor. Vi skiljer oss åt på en liten punkt, och där är vi moderater överens med de borgerliga partierna.

Herr talman! Vpk-motionerna som behandlas i betänkandet berör viktiga områden i samhällslivet. De visar vägen för en reformering av arbetsrätten och arbetslivets villkor. Det gäller trygghet i anställningen, allas rätt till ett meningsfullt arbete. Det gäller riskfri arbetsmiljö utan arbetshets, utslagning och monotoni. Utskottet säger i sitt betänkande att de frågor som motionerna tar upp har varit föremål för tidigare behandling i riksdagen i både utskott och kammaren. Detta är väl också det enda vi kan vara överens om. Men det kan juintetas som något argument eller något bevis för att en reformering på detta område icke skulle vara nödvändig. De här motionerna tar upp en hel rad konkreta krav, som genomförda skulle stärka den ställning som människorna ute på de olika arbetsplatserna befinner sig i. Det skulle innebära att lönearbetarna lagstiftningsvägen flyttade fram sina positioner i den ständigt pågående kampen mellan arbete och kapital. Eftersom dessa krav förut har blivit behandlade i riksdagen, och då även därtill hörande skäl och argument redovisats, ämnar jag icke upprepa dessa utan kommer att redogöra för en del av den verklighet som kraven utgår ifrån. Jag kommer att ta upp tre konkreta frågor som berörs av MBL-lagen samt annan arbetsrättslig lagstiftning. Det är ingen större svårighet att fylla dessa frågor med verklighet, och det är detta jag kommer att göra. Jag har tagit exemplen från skogsbruket, inte för att jag tror att det i någon större utsträckning har någon särställning då det gäller arbetarnas villkor, utan för 125 att jag varit verksam inom denna yrkeskår i 25 år. Det är således egna erfarenheter jag här har tillfälle att använda. Motionerna tar upp frågor som obegränsad förhandlingsrätt i alla frågor, obegränsad strejkrätt genom att fredsplikten utgår ur lagen osv. Jag utgår ifrån att de flesta av ledamöterna kommer ihåg den stora strejk som utbröt bland skogsarbetarna 1975. Bakgrunden var det hänsynslösa uppdrivandet av arbetstempot, ett ackordsystem som också skapade stora orättvisor skogsarbetarna emellan. Skogsarbetarstrejken blev den största arbetskonflikten i Sverige sedan 1945. Konflikten uppstod inom en arbetargrupp, som alltid utsatts för en exploatering och utsugning som torde sakna motsvarighet någonstans i Sverige. Den bild man fick via studium av olycksfallsstatistik, kännedom om utslagning, övergång till AMS-arbete, omskolning och förtidspensionering var bara en sida. Den andra sidan var den ännu aktive skogsarbetarens situation. Av honom krävs förmåga att i högt uppdrivet arbetstempo utföra ett tungt arbete, ibland i stekande sol, ibland i bitande kyla. Hans slit och idoga arbete har ofta resulterat i att han före 50-årsåldern slagits ut. Låt mig återge vad dessa arbetare uttalade i denna situation: Vi skogsarbetare står nu måhända inför den största konflikten vi någonsin haft med våra arbetsgivare, och vi ämnar kämpa till det yttersta för våra krav, främst då månadslön utan meritvärdering. Vi har otaliga gånger framfört detta vårt krav, och vi har använt alla metoder som står till buds inom ramen för fackligt arbete, utom strejk, för att bli hörsammade. Om och när vi gör det, är det inte för strejkens egen skull, ej heller i desperation eller i ett behov av att ytterligare demonstrera vårt missnöje. Detta är ett bland många exempel på de konflikter som uppstår ute på arbetsplatserna. Till bilden hör också de hotelser om disciplinstraff som framfördes, men som man denna gång icke tordes genomföra. Endast svartlistning tillgreps. Exemplet visar också att strejken som påtryckningsmedel endast tillgrips som sista utväg och att arbetarna visar ett stort ansvar. Vidare visar det att talet om jämställda parter på arbetsmarknaden icke är i överensstämmelse med verkligheten och att arbetsgivarna har ett avgörande övertag genom att de ensidigt kan ändra villkoren för arbetarna. Jag rekommenderar kammarens ledamöter att fråga dessa skogsarbetare om deras syn på strejkens betydelse som påtryckningsmedel både när det gäller löneformen och när det gäller det ekonomiska innehållet. Passa då på att också fråga dem om de tror att problemen hade gått att lösa på annat sätt! Jag är helt säker på att de har en annan uppfattning om strejkrätten än utskottet. Herr talman! Vi har också krävt att facklig organisation skall ha vetorätt mot arbetsgivarens beslut i en mängd andra frågor. Två sådana frågor gäller rationalisering och anlitande av entreprenörer. Jag vill också här peka på två konkreta exempel. Inom skogsbruket har skett en våldsam rationalisering och mekanisering under det senaste årtiondet. Det kanske bör påpekas att skogsarbetarna i princip icke är emot att tekniken används för att underlätta arbetsprocessen, men man har synpunkter på var gränsen skall dras. Detta har man också Nr 40 påpekat genom olika uttalanden. Fackklubbar i skogslänen har pekat på den orimliga situation som många skogsarbetare hamnar i. Det har varit och är fortfarande ganska vanligt att arbetare rationaliseras bort i ett skogsföretag för att sedan hamna på detta företags marker i ett beredskapsarbete i AMS regi. Detta blev f.ö. föremål för utspel i valrörelsen av socialdemokratiska riksdagsledamöter, vilka helt riktigt krävde åtgärder för att ändra den här utvecklingen. Dessa utspel bör enligt min mening följas av handling. Även här visar arbetarna ett större samhällsansvar än arbetsgivarna. Det är ju så att rationaliseringen har skett inom avverkningssidan, medan den inte har varit möjlig att genomföra i samma utsträckning inom andra områden av skogsbruket, t.ex. skogsvården. Skogsstyrelsen har nyligen meddelat att röjningsåtgärderna släpar efter med sju år och att omfattningen av denna eftersläpning ständigt ökar. Fortsätter denna utveckling i skogslänen, så riskerar man att hela bygder ödeläggs, och den framtida virkesförsörjningen äventyras. Frågan gäller i vems intresse tekniken skall användas och vem som skall bestämma över tekniken. I dag bestäms detta enbart i kraft av ägandet. Det är hög tid att ändra på detta förhållande. Den andra frågan gäller anlitandet av entreprenörer. I flera avseenden blir det samma negativa följder som beträffande den förra frågan. Vetorätten enligt MBL-lagen är ett slag i tomma luften, eftersom den förutsätter att vissa olagligheter skall föreligga, om facket enligt nämnda lag skall kunna utöva sin vetorätt. Det är nu så, att skogsbolagen i allt större utsträckning använder entreprenörer för att ersätta skogsarbetare. På detta sätt kommer man undan vissa kostnader, t.ex. sociala avgifter. Fortsätter denna utveckling kommer den här yrkeskåren att minska drastiskt. När det gäller rationaliseringsoch mekaniseringsgraden och entreprenörsystemet krävs nu allt starkare verkligt inflytande för arbetarna. Det är bara att konstatera att den nuvarande lagen icke möjliggör ett sådant inflytande. Herr talman! Jag har här tagit upp tre konkreta frågor från mitt eget yrkesområde. På detta sätt vill jag argumentera för den reformering av lagtexten som vi har föreslagit. Det är bara att konstatera — det visar det som jag har anfört och det styrks också av mina egna erfarenheter — att de anställda icke har den möjlighet att påverka sin situation ute på arbetsplatserna som den nuvarande lagstiftningen gör sken av. Vill man demokratisera arbetsplatserna, måste självfallet lagstiftningen skärpas, då måste arbetsgivarnas envälde brytas. Jag vill yrka bifall till det av Lars-Ove Hagberg under överläggningen framställda yrkandet.

Herr talman! Medbestämmandelagen och det arbete som den har initierat ute på arbetsplatserna och i förhandlingsrummen innebär utan tvivel ett 127 viktigt steg i demokratiserande riktning i vårt land. Det innebär ett erkännande av en viktig princip, nämligen den att inflytande över företag och arbetsplatser inte bara skall vara knutet till ägande, utan att arbetet som sådant är någonting som bör ligga till grund för inflytande. Därmed har vi slagit fast en demokratisk princip. Det ökade medbestämmandet skapar också förutsättningar för en bättre trivsel i arbetet för de i företagen verksamma. Dessutom måste de anställdas ökade inflytande också vara gynnsamt för verksamheten i företagen och på arbetsplatserna i och med att de anställdas erfarenheter på ett annat sätt än tidigare kan tas till vara i beslutsprocessen. Jag tycker att det är mycket värdefullt med den breda uppslutningen kring den här lagen och det här arbetet, inte minst i riksdagen. Man kan väl säga att medbestämmandelagen i första hand bärs upp av en bred majoritet av socialdemokrater, folkpartister och centerpartister. Det är väl värt att notera att i det betänkande som vi här har att behandla har socialdemokraterna reserverat sig på bara på en enda punkt, nämligen beträffande 200-kronorsregeln. Man kan inte befria sig från känslan, när man ser det socialdemokratiska agerandet kring 200-kronorsregeln, att detta är mycket av skenfäktning. När man studerar redovisningen i betänkandet av hur bötesbeloppen eller skadeståndsbeloppen har dömts ut, ser man att det riksdagsuttalande följs ganska väl som sade att skadestånden också fortsättningsvis skulle hållas på en måttlig nivå. Detta påpekade också Elver Jonsson. Vi är egentligen alldeles eniga, socialdemokraterna och vi, om att det inte är skadeståndsvägen som i det normala fallet skall vara metoden att lösa sådana motsättningar som leder till vilda strejker, utan att de skall lösas genom överläggningar, samråd och förhandlingar av olika slag. Men vi är också egentligen eniga om att det kan uppstå situationer där skadestånd är nödvändiga. Därför är det något litet olustigt över socialdemokraternas envisa krigande om denna 200-kronorsregel. Den betyder inte speciellt mycket i sak, men socialdemokraternas reservation kan lätt tolkas så att socialdemokraterna i grunden accepterar vilda strejker som ett medel act agera på arbetsmarknaden. Med hänsyn till socialdemokraternas traditioner på det här området och med hänsyn till socialdemokraternas stora inflytande i fackföreningsrörelsen vore det mycket beklagligt om det socialdemokratiska agerandet på det här området kom att tas som ett godtagande av den vilda strejken som stridsmedel på arbetsmarknaden. Sune Johansson drog fram ett gammalt citat, som socialdemokraterna gärna har viftat med under senare år, nämligen Thorbjörn Fälldins uttalande om att det skall svida i skinnet. Nu är det så — vilket jag förmodar att Sune Johansson vet — att det Thorbjörn Fälldin sade den där gången för rätt många år sedan var att han höll med LO-ordföranden om att det bör svida i skinnet om man går ut i en vild strejk. Jag tycker faktiskt att det är litet märkligt att en fackligt aktiv och engagerad person som Sune Johansson tiger still när hans egen ordförande, LO-ordföranden, gör ett sådant här uttalande men går till våldsamt angrepp när en partiledare från ett parti som han kanske i och för sig inte gillar så mycket citerar detta uttalande. Kritisera gärna Thorbjörn Fälldin om uttalandet ogillas, men angrip i första rummet LO:s ordförande, som Nr 40 ursprungligen gjorde uttalandet. Det här måste först och främst ses som en Torsdagen den intern socialdemokratisk angelägenhet snarare än något som vi skall behöva 29 november 1979 diskutera. Men bortsett från de här små piruetterna kring 200-kronorsregeln kan man konstatera att enigheten kring medbestämmandelagen och de möjligheter den för med sig för ett ökat inflytande är väldigt bred. Vänsterpartiet kommunisterna däremot underkänner egentligen den här lagen. Jag skall inte gå in i detalj på alla de ändringsyrkanden som de har ställt, det har Elver Jonsson redan gjort. Jag vill bara säga att jag tycker att det är ganska beklagligt att vänsterpartiet kommunisterna på det här sättet ställer sig vid sidan av en viktig demokratiseringsprocess i arbetslivet. Jag upplever den kritik mot medbestämmandelagen som vpk ägnar sig åt som ganska fruktlös. Man bidrar inte särskilt konstruktivt till att ge de anställda ett verkligt ökat inflytande. Moderata samlingspartiet andas gärna en viss olust i samband med medbestämmande och de anställdas inflytande, men jag konstaterar ändå att på det hela taget sluter man upp kring lagens huvuddrag. Det tycker jag är en stor fördel och styrka i det här arbetet. Därför, herr talman, vill jag avsluta de här reflexionerna med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer som är fogade till det.
Herr talman! Jag skall inte ta så lång tid i anspråk för ett genmäle till Pär Granstedt.

Att vi genom vårt agerande — och därför att vi inte har markerat detta med skadeståndsreglerna hårdare — på något sätt skulle vara för vilda strejker, det är ett påstående som faller på sin egen orimlighet. Man kan gå till historien och se vilket parti det egentligen är som har drivit fram arbetsrättsreformer, som har levt med löntagarorganisationernas krav och villkor och som på det ena området efter det andra har skapat förutsättningar för en fredlig arbetsmarknad. Jag vill alltså, Pär Granstedt, på det skarpaste tillbakavisa ett sådant påstående. Beträffande resonemanget om svedan i skinnet har vi tidigare hört vid så många tillfällen att det skulle ha förts av en tidigare LO-ordförande och tagits upp av Thorbjörn Fälldin. Om jag nu hade hört denne LO-ordförande uttrycka sig på det sättet, så skulle jag ha angripit uttalandet precis lika hårt som jag angriper ett sådant uttalande av Thorbjörn Fälldin. Men det är kanske ändå fråga om litet högre kvalitet när statsministern tar ett sådant uttalande i sin mun i samband med att man diskuterar skadeståndsregler på arbetsmarknaden. Det är det som är skillnaden, Pär Granstedt.

Herr talman! Om MBL nu i sin praktiska tillämpning har blivit den demokratiska väg vilken centern och Pär Granstedt skall beträda i fortsättningen, så vill jag säga: Bevare mig för den demokratiska inriktningen! Här är det ju fortfarande så, Pär Granstedt, att har man förhandlat — och förhandlat färdigt — så är det ägarna som bestämmer hur det skall vara. Om det är en sådan demokratiform som Pär Granstedt vill omhulda, så vill jag verkligen ta avstånd från den demokratidebatten. Det är till att ha låga anspråk på vad demokrati skall vara. Det som basunerades ut och som lovades i debatter och förarbeten var demokratiska former. Men det som har blivit är ingen form som är värd namnet demokrati. Man kan t.ex. ta det företag där de flesta arbetare har drabbats av ”demokratiskt inflytande”, nämligen SSAB. Arbetslivscentrum har sett på rationalisering och fackligt inflytande i detta företag och kommer i sin avhandling fram till att man kan fråga sig vad arbetarna har för fackligt inflytande, vad de kan påverka. I dagens situation, när man drabbas av en kris, vill jag fråga Pär Granstedt: Var ligger den demokratiska aspekten någonstans, när arbetarna vill stoppa en vansinnig utveckling, när de säger att detta är fel och att de vill ändra på det, men företagsledningen tydligen har allt i sin hand när det gäller att driva på utvecklingen? Demokratiaspekten är grunden när vi ställer våra förslag. Beträffande den breda uppslutningen i kammaren var det, om jag inte hörde fel, centern, folkpartiet och socialdemokratin som stod bakom den här lagen — det vill jag inte bestrida. Sedan gjorde Pär Granstedt ett utfall och sade att det skulle vara så besvärligt att vpk gick emot denna lag. Men jag hörde inga — eller i varje fall inga nämnvärt högljudda — utfall mot regeringsvännerna moderaterna. De har ju här attackerat från den andra sidan både genom att med kraft hävda SAF:s vilja och genom att angripa utredningar på olika områden. Jag skulle vilja uppmana Pär Granstedt att läsa de fackliga uttalanden som finns om vad man i dag vill ha med i ett medbestämmandeavtal. De som drabbas av det och som i dag ställer krav på innehållet vill inte ha den demokrati som Pär Granstedt i dag försöker göra sig bred över och säger att han vill ha, utan de vill ha de krav tillgodosedda som vpk har fört fram. Många av de kraven, framför allt kravet på vetorätt, är sådana som man anser skall ingå i ett medbestämmandeavtal. T. o. m. LO och PTK sade 1977 om t.ex. datorerna att arbetarna skulle ha rätt att stoppa dem, vilket ju i praktiken är ett vetorättskrav. Men de kraven ställer sig centerns, folkpartiets och socialdemokratins ledning vid sidan om i dag. Detta är en upplysning som i och för sig är intressant och som kanske pekar på den demokratiseringsvåg på arbetsplatserna som vi är på väg att få. Det förslag från LO och PTK som jag har i min hand i dag ger emellertid inte den vägledningen.
Herr talman! Först vill jag till Sune Johansson, som framhåller att när man Torsdagen den sett avtalen kan man behöva göra en ny prövning av lagstiftningen, säga att 29 november 1979 jag inte tycker det är något konstigt. Det är självklart att vi skall följa utvecklingen. Detta har också den nya arbetsrättskommittén i uppdrag att göra, så jag tror inte vi är särskilt oeniga på den punkten heller. Det är möjligt att vi i en framtid kommer till olika slutsatser om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för att bygga vidare, men det får vi se då. Mitt uttalande om den breda enigheten gällde den situation vi i dag befinner oss i. Någon profet är jag dock inte, och därför vill jag inte uttala mig bestämt om framtiden. Sune Johansson sade att han inte hörde när LO-ordföranden gjorde det här uttalandet. Sune Johansson kanske inte heller hörde, eller i varje fall inte tillräckligt ordentligt hörde, när Thorbjörn Fälldin gjorde det. När Sune Johansson och andra citerar Thorbjörn Fälldin glömmer man den del av hans uttalande där han just talar om att han refererar LO-ordföranden. Om alla hade hört detta ordentligt, kanske den här debatten hade varit onödig. För att sedan gå över till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att det är alldeles riktigt att MBL-lagen som sådan inte är slutmålet för de anställdas inflytande. Men det var aldrig avsett att den skulle vara det heller, utan det är som vi vet en ramlagstiftning, som sedan skall fyllas på med avtal. Vilka avtal det blir och hur de slutligt kommer att se ut vet vi inte — alla har inte haft förmånen att se det förslag som Lars-Ove Hagberg har refererat till här — men det är naturligtvis vår förhoppning att lagen skall leda till avtal som ger de anställda ett rejält inflytande i företagen. Det här är inte en slutpunkt, utan en process som måste rulla vidare och som skall leda till ständigt förbättrat samarbete mellan de olika parterna i företagen. Lars-Ove Hagberg klagade över att jag inte kritiserade moderaterna. Jag tog faktiskt upp den allmänna olust som moderaterna ofta vädrar när det gäller medbestämmandefrågorna, men jag konstaterade att de trots allt i huvuddrag godtar lagen, vilket också framgår av dagens betänkande. Låt mig till sist notera att även vänsterpartiet kommunisterna tydligen har upptäckt att statligt ägande i och för sig inte garanterar de anställda inflytande, vilket exemplet från SSAB kanske visar. — Det kan vara en nyttig lärdom för ett kommunistparti.
Herr talman! Pär Granstedt tycker det är värt att notera att socialdemokrater, folkpartister och centerpartister i stort sett är rörande eniga i den här frågan. Som arbetare måste jag verkligen beklaga detta, och det gör många med mig. Sedan talade Pär Granstedt om att ställa saker och ting på huvudet. Strax därefter gör han själv en kullerbytta genom att påstå att vi i vårt parti skulle ställa oss utanför detta viktiga område. Tvärtom tycker jag, Pär Granstedt, att vi genom att lägga fram förslag som skulle reformera lagstiftningen så att den blir i arbetarnas intresse verkligen deltar i detta arbete med allvar.
Herr talman! Jag tror att det var ganska viktigt att Pär Granstedt förklarade 29 november 1979 vad han egentligen menade. Nu har han talat om vad det hela syftar till. I själva verket har han nu också talat om vad han menar med demokrati. Han sade att detta inte är något slutmål — det är en ramlag, och det är genom avtal som vi skall nå målet. Samtidigt talade han om demokrati. I sitt första inlägg sade han att nu är det inte bara ägandet utan även arbetet som skall bestämma. Vad jag förstår, så måste det här avtalet syfta till att åstadkomma den demokratiprocessen. Men Pär Granstedt bortser ifrån att det i dag är ägandet som bestämmer. I dag bestämmer företagsledningarna med stöd av § 32 i Svenska arbetsgivareföreningens stadgar. På denna grund skall man alltså i dag träffa avtal, Pär Granstedt. Vilka avtal? Arbetarrörelsen har hittills under alla år inte kunnat träffa något avtal som inskränkt denna kapitalets rätt. Jag frågar Pär Granstedt om han, med tanke på kapitalets attacker mot arbetarna i olika avseenden, tror att man kommer att kunna göra det i fortsättningen. Tror Pär Granstedt att kapitalet helt frivilligt kommer att uppge sitt inflytande och dela med sig av detta ägaransvar? Det tror inte vi inom vpk. Vi tror att fackföreningarnas egen aktivitet är en första förutsättning för att det skall kunna ske. Men de måste även ha hjälp av lagar som riksdagen stiftar för att kunna jämna ut detta partsförhållande och få uppgörelser på arbetsmarknaden som kan vara jämbördiga. Detta är grunden. Här avslöjades vad Pär Granstedt menar med demokratiska förhållanden — det är i stort sett de förhållanden som vi i dag har. Sedan en kommentar till detta om statligt ägande. Både Elver Jonsson och Pär Granstedt lyssnar tydligen väldigt illa till vad vänsterpartiet kommunisterna säger. Vi har aldrig sagt att statligt ägande i sig löser dessa problem. Det vill jag säga återigen: Det löser aldrig problemen. Men kapitalet löser i dag absolut inga problem. Vad det statliga ägandet ger är möjlighet att lösa problem i det här samhället från samhällsekonomiska utgångspunkter, t.ex. de problem som vi i dag har inom handelsstålindustrin, specialstålindustrin och varvsnäringen. De problemen kan inte kapitalet lösa, och det visar dess agerande i dessa näringar.
Herr talman! Jag tror inte, Lars-Ove Hagberg, att arbetsgivarorganisationerna frivilligt och i något slags generositet kommer att avstå från sitt inflytande. Däremot tror jag faktiskt de fackliga organisationerna om att i förhandlingar kunna skaffa sig det här inflytandet, lika väl som de fackliga organisationerna genom förhandlingsverksamhet har åstadkommit väldigt mycket under gångna årtionden. Jag har faktiskt den tilltron till facket i Sverige. Låt mig sedan notera ett fint citat, som jag skall komma ihåg: ”Statligt ägande löser aldrig problemen.” Jag tycker att det är ett fint ideologiskt framsteg som vänsterpartiet kommunisterna gjort med detta konstaterande.
Herr talman! Pär Granstedt är en skicklig talare, och jag tycker att det är Torsdagen den något av blivande partiledare över hans agerande. Men när han betygsätter de 29 november 1979 olika partiernas uppträdande, framför allt moderata samlingspartiets, och säger att vi skulle visa en allmän olust så fort MBL kommer på tal tycker jag att det är litet plågsamt. Sedan kommer statsmannaorden: I det stora hela är han tacksam för att vi uppträtt så enigt i det här fallet. Utskottsbetänkandet bekräftar vårt ställningstagande på punkt efter punkt, och där är ju enigheten i stort sett total. Vi är, Pär Granstedt, i samma båt.

Herr talman! Vare sig kammarens ledamöter skall gå härifrån eller stanna kvar tycker jag att de skall vara tysta. Gravida kvinnor har inte någon lagstadgad rätt att på arbetstid och med bibehållen lön få gå t.ex. på gynekologisk undersökning, till tandläkare, till mödravårdscentral eller göra någonting annat som hänger ihop med graviditeten. Kvinnor blir illa behandlade i många avseenden. Kvinnor betraktas som andraklassortering och reservmänniskor. Kvinnors rätt till en bra mödrahälsovård och smärtlindring vid förlossning debatterades här i kammaren förra veckan. Motståndet mot kvinnornas rättmätiga krav på bl.a. effektiv smärtlindring var totalt från de socialdemokratiska och de borgerliga ledamöterna. Det var bara vpk som röstade för smärtlindring och en bättre mödrahälsovård. Den debatten visade på politikernas syn på kvinnorna och nedvärderingen av kvinnors krav. I andra sammanhang kan man kosta på sig att tala om jämlikhet. Men när det verkligen gäller att göra något konkret för kvinnorna och jämställdheten — då går man emot. Denna socialdemokraternas och borgarnas syn på kvinnors krav går igen när det gäller att bygga bort daghemsbristen eller då det gäller att tillförsäkra kvinnorna jämställdhet på arbetsmarknaden. Om en kvinna är statligt anställd kan hon på betald arbetstid besöka mödravårdscentral eller göra andra saker som hon behöver för sin graviditets skull. Men en kvinna som är kommunalt eller privat anställd har inte denna rättighet. Svenska kommunförbundet säger t.ex. att graviditet inte kan betraktas som ett sjukdomsfall, och därför kan betald ledighet inte beviljas för 135 t.ex. läkarbesök eller besök på mödravårdscentral. SAF säger att kvinnan kan begära permission. Men någon ledighet kan man inte garantera. Permission medges för eget bröllop, egen 50-årsdag eller om man måste besöka en läkare eller ett sjukhus första gången vid akut sjukdom. I kollektivavtalen på SAF-LO-området finns alltså en bestämmelse om permission för bl.a. läkaroch tandläkarbesök. Men besök vid en mödravårdscentral finns inte medtaget i denna rekommendation. Det här står att läsa på s. 5 i betänkandet. Utskottet har låtit remissbehandla vår motion. Samtliga remissinstanser menar att det är en facklig fråga och att den därför måste regleras genom avtal mellan parterna. Svenska kommunförbundet säger enligt vad som står på s. 6 i betänkandet att frågan om rätt att besöka mödravårdscentral på betald arbetstid inte kan ses isolerad. Här måste göras prioriteringar mellan olika typer av betalda ledigheter, säger Kommunförbundet. Man tycker också att det blir krångligt rent administrativt om kvinnor får lagstadgad rätt att under graviditet besöka t.ex. mödravårdscentraler under betald arbetstid. Herr talman! Det är inte lätt att vara kvinna. Kvinnor utsätts dagligen för provokationer och diskriminering. När jag för några år sedan sökte arbete på ett halvstatligt företag, frågade den manlige personalchefen om jag var gravid eller om jag tänkte skaffa flera barn. Graviditet och barn skulle störa företagets utveckling. Jag svarade snällt att jag inte var gravid och att jag inte tänkte skaffa flera barn. Jag fick med ett läkarintyg bevisa att jag inte var gravid. Hade jag utsatts för denna provokation i dag, hade personalchefen fått minst en örfil. Det kan jag försäkra. Men på den tiden var jag en rädd kvinna, som dessutom hade gått arbetslös i nära ett år. Och då stod självförtroendet på noll. Herr talman! Överallt och från alla håll i samhället sätts käppar i hjulet för kvinnorna. Vpk tycker att varje gravid kvinna borde ha en lagstadgad rätt att på betald arbetstid besöka mödravårdscentral och tandläkare eller uträtta alla andra saker som har med graviditeten att göra och som tar tid. Partierna borde självklart kunna enas om att lösa denna fråga. Men så sker inte. Utskottet skjuter glatt ifrån sig frågan med hjälp av de fackliga organisationernas remissvar. Utskottet motarbetar jämställdhet och nonchalerar kvinnornas krav. Det är mycket dåligt. Till sist vill jag citera vad en gravid kvinna fick höra från sin fackliga organisation, när hon bad att få besöka en mödravårdscentral på betald arbetstid. Man sade till henne att det ju var ”självförvållat” — graviditeten alltså. Sådan är synen på kvinnorna och på kvinnornas krav och behov. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1647 från vänsterpartiet kommunisterna.

Herr talman! Inga Lantz talade engagerat om och för jämställdhet och — Torsdagen den påstod att utskottet motarbetar jämställdheten. Jag vill inledningsvis bara — 29 november 1979 bestrida detta påstående. Inga Lantz sade också att vi när det gäller jämställdhet i arbetet skall gå från ord till handling. Låt mig bara inskjuta att Ledighet för besök kammaren om ett par veckor får just ett sådant förslag. Jag skall då med = vid mödravårdsintresse följa om Inga Lantz är beredd att leva upp till den maximen. central m.m. När det gäller sakfrågan har vi redovisat att vi under sommaren har haft ärendet ute på remiss. Samtliga remissinstanser har avvisat vpk-kravet och uttryckt uppfattningen att detta är en sak för parterna på arbetsmarknaden att klara av. Utskottet har för sin del enhälligt accepterat den meningen och instämt i den. Vi har tillagt att vi kan visa på att den statliga sektorn har reglerats just på detta område. Herr talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan.

Herr talman! Det var ett kort och magert inlägg från utskottets talesman. Jag tycker att det är ett orimligt förhållande och att alla partier här i kammaren borde kunna ena sig om att lösa detta problem. Det handlar om att tillförsäkra kvinnorna en rätt — som jag faktiskt trodde fanns nu för tiden — att på betald arbetstid besöka mödravårdscentral. Tandra sammanhang tar man upp och riktigt förfasar sig över att kvinnorna häri landet inte föder tillräckligt med barn. Har man aldrig kopplat ihop dessa olika frågor: dåligt utbyggd barnomsorg, dåliga bostadsområden, dålig kollektivtrafik, dålig mödrahälsovård, dålig smärtlindring vid förlossning och det som vi i dag diskuterar? Kvinnorna motarbetas på många områden, men på detta område borde problemen gå att lösa. Jag tycker inte att det här är någon partiskiljande fråga. Anser inte Elver Jonsson att det är ett rimligt och rättvist krav som vänsterpartiet kommunisterna reser, att kvinnor skall ha rätt att på betald arbetstid besöka de institutioner som man måste besöka när man är gravid, för att man skall må bra?
Herr talman! Utskottet har inte underkänt det rimliga i kravet, men när det gäller hanteringen av det har vi inte instämt med motionärerna utan ansett att frågan bör lösas på annat sätt. I själva sakfrågan lär vi inte ha skilda uppfattningar.

Herr talman! Jag nämnde ju vilket svar en gravid kvinna fick från sin fackliga organisation, och det gör att jag är emot att riksdagen skjuter den här frågan ifrån sig. Och Svenska kommunförbundet, som ju har väldigt många kvinnor anställda inom sitt verksamhetsfält, säger i sitt yttrande över motionen att det måste göras prioriteringar mellan olika typer av betalda ledigheter. Jag är orolig för att frågan bollas bort. 3 Med tanke på vad den gravida kvinnan fick till svar från sin fackliga organisation, nämligen att graviditet är något självförvållat och att man därför inte kan påräkna något stöd, tycker jag att det är en angelägenhet för riksdagen att se till att gravida kvinnor får lagstadgad rätt att besöka mödravårdscentraler och andra vårdinrättningar.

Herr talman! Anders Ljunggren har frågat mig om regeringen är beredd att omedelbart ta initiativ till att offentliga förhör med efterföljande s.k. vetenskaplig medling kan genomföras så att en allsidig utvärdering kan ske av reaktorsäkerhetsutredningen, konsekvensutredningen och strålskyddsinstitutets utredning om beredskapsplanering mot kärnkraftsolyckor i god tid före folkomröstningen. Konsekvensutredningen överlämnade sitt betänkande till regeringen för några dagar sedan. Enligt vad jag erfarit är reaktorsäkerhetsutredningen och strålskyddsinstitutets utredning att vänta inom kort. Reaktorsäkerhetsutred ningen har f. ö. redan presenterat slutsatserna av sitt arbete. Nr 40 Regeringen anser att det är angeläget med en så allsidig och ingående = Torsdagen den information som möjligt inför folkomröstningen och vidtar olika åtgärder i 29 november 1979 detta syfte. Offentliga förhör kan därvid visa sig vara en form att åstadkomma detta. Enligt vad jag erfarit kommer dessa spörsmål att tagas upp i de fortsatta Om regeringsini

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Petri för svaret på min fråga. Jag — omröstningen om finner det tillfredsställande att regeringen har en positiv syn på kravet på att — kärnkraft regeringen skall vara aktiv för att allmänheten ges en allsidig och ingående information, och jag hoppas att det också leder till konkreta åtgärder. Statsrådet berör inte alls frågan om vetenskaplig medling. Forskningsrådsnämnden har tagit ett initiativ på detta område som enligt min mening är värt att övervägas i en positiv anda. I en framställning till regeringen har nämnden anhållit om tilläggsanslag på 3,1 miljoner för spridning av information på energiområdet före folkomröstningen. Informationsverksamheten skulle föregås av verksamhet enligt modellen för vetenskaplig medling. Denna presentationsform innebär precisering av olika ståndpunkter i forskningen och klarläggande av enighet och skiljelinjer i forskarnas synsätt. Det är, herr talman, min bedömning att denna verksamhet inte bara skulle öka informationen till allmänheten och förbättra kvaliteten på denna utan också skulle öka respekten för vetenskapligt arbete och bidra till en mer positiv dialog mellan forskarna å ena sidan och allmänheten och intressesammanslutningar å den andra sidan. Låt mig därför uttrycka en förhoppning om att även forskningsrådsnämndens framställning till regeringen skall diskuteras i en positiv anda vid partiöverläggningarna detta år och att detta skall resultera i att verksamhet enligt modellen för vetenskaplig medling skall komma till stånd och resultatet därav nå en bred allmänhet. Statsrådet Petri skulle ge ett välkommet besked i dag, om han kunde bekräfta att den frågan kommer att tas uppi partiöverläggningarna och att regeringen även på denna punkt har en positiv grundinställning. Kravet på öppna förhör grundas naturligtvis på att många finner de utredningar som gjorts på området, särskilt konsekvensutredningen, vara otillfredsställande. Vissa av resultaten är redan föråldrade och felaktiga. Det gäller t.ex. uppskattningarna av kärnkraftens kostnader, där konsekvensutredningen enbart anger en kostnad som praktiskt taget bara är hälften av den kostnad som — enligt vad de för tidigare projekt direkt ansvariga anger — är aktuell. Det är därför viktigt att vi kan få till stånd offentliga förhör, så att det öppet kan diskuteras vilket underlag som finns för de olika ståndpunkterna, inte bara när det gäller kostnader utan också när det gäller kärnkraftens konsekvenser i hela deras vidd. Jag uttrycker därför den förhoppningen att statsrådet Petri inte skall låta det stanna vid en välvillig hållning till de saker jag tagit upp i min fråga, utan att det skall bli praktiska lösningar som resultat av denna hållning, såväl när det 139 gäller öppna hearings på regeringens initiativ som när det gäller vetenskaplig medling, kanske i den form som forskningsrådsnämnden föreslagit.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat justitieministern om han avser att lägga fram en proposition om ändrad valkretsindelning i Malmöhus län — med syftet att lösa upp dens.k. fyrstadskretsen — i så god tid att reformen kan träda i kraft till 1982 års riksdagsval. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som Knut Wachtmeister väl känner till behandlades frågan om valkretsindelningen i Malmöhus län av personvalsoch valkretsutredningen, som lämnade sitt betänkande i januari 1978. Liksom kommittén anser jag att valkretsindelningen i Malmöhus län bör ändras. Med hänsyn till att kommittén inte var enig och till innehållet i remissvaren på betänkandet anser jag det emellertid nödvändigt att utreda frågan ytterligare. Regeringen har i dag bemyndigat mig att tillkalla en särskild utredare för detta. Utredaren skall bedriva sitt arbete i nära samråd med partiorganisationerna i länet och med företrädare för berörda kommuner. I direktiven sägs att utredningsarbetet bör vara slutfört senast vid halvårsskiftet år 1980. Skälet härtill är just att reformen skall kunna genomföras i så god tid att den ändrade valkretsindelningen kan tillämpas vid 1982 års riksdagsval.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Petri för svaret på min fråga. Frågan om valkretsindelningen i Malmöhus län har stötts och blötts under många år. Redan i början av 1960-talet föreslog Per Edvin Sköld att Malmö stad skulle utgöra en egen riksdagsvalkrets. Så småningom — år 1974 — tillsattes, som statsrådet Petri också nämnde, en statlig utredning, personvalsoch valkretsutredningen. Jag deltog f.ö. själv i denna utredning. Samma år behandlade konstitutionsutskottet en motion om valkretsändring i Malmöhus län. Utskottet förutsatte i sitt av riksdagen godkända betänkande att en sådan ändring, innebärande upplösning av den s.k. fyrstadskretsen, skulle kunna ske redan vid 1976 års val. Så blev det som bekant inte. Inte heller skedde någon ändring till årets val, trots att valkretsutredningen, som var relativt positiv till en sådan reform, hade avlämnat sitt betänkande vid årsskiftet 1977-1978, vilket statsrådet också angav. Av en egendomlig tillfällighet har regeringen just i dag bemyndigat Nr 40 statsrådet Petri att tillkalla en särskild utredare för detta ändamål. Jag är Torsdagen den naturligtvis helt tillfredsställd med detta statsrådets besked. Det var precis det 29 november 1979 önskesvar som jag hade kunnat hoppas på. Jag tackar än en gång för svaret och har självfallet ingen ytterligare fråga att ställa, eftersom det besked jag Om prisnivån på redan fått var så tillfredsställande.

Herr talman! Arne Fransson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att åstadkomma en mer rimlig prisnivå på sågade trävaror. Priserna på sågade trävaror på den svenska marknaden följer normalt exportprisernas utveckling. Enligt SPK steg priserna i Sverige under andra halvåret 1978 med i genomsnitt ca 6 96. Under perioden januari-oktober 1979 har de stigit ytterligare med i genomsnitt ca 20 96. Under 1979 synes dock exportpriserna ha stigit något långsammare än hemmamarknadspriserna, medan det omvända gällde år 1978. Den allmänt sett kraftigare prisstegringen 1979 förklaras bl.a. av ökade råvarukostnader. Hemmamarknadsprisernas beroende av exportpriserna är, när det gäller den här typen av varor, oundviklig. Denna omständighet ligger också till grund för den prisövervakande verksamheten. Statens prisoch kartellnämnd inriktar därför sina insatser på att förhindra att prishöjningar på hemmamarknaden genomförs innan prishöjningar av minst samma storleksordning genomförts på exportmarknaden. Den utveckling under åren 1978-1979 som jag nyss redovisat följer exportprisernas utveckling, och någon ytterligare åtgärd av prisreglerande karaktär är f. n. inte aktuell. För att förhindra att prishöjningarna på trävaror får ett större genomslag på byggkostnaderna än som är ofrånkomligt är det nödvändigt med en fortsatt intensiv prisövervakning. Därvid måste också prisutvecklingen i grossistoch detaljhandelsledet noga följas för att förhindra omotiverade prishöjningar.

Herr talman! Jag får först tacka handelsministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår att man från regeringens sida f. n. inte är beredd att vidta några åtgärder för att åstadkomma en mer rimlig prisnivå på sågade trävaror. Det är ett svar som jag inte är helt nöjd med. Den ändring i förordningen om prisstopp som företogs den 4 maj 1978 och som innebar att samtliga trävaror undantogs från prisstoppet har medfört kraftiga prishöjningar på sågade trävaror. Handelsministern anger i svaret att 141 prisstegringarna från januari till oktober 1979 ligger på i genomsnitt ca 20 96. För egen del har jag uppgifter för Sydsverige som ligger något högre.

Därför kan jag inte dra någon annan slutsats än att det förekommer omotiverade prishöjningar som det finns anledning att ägna ökad uppmärksamhet åt. Därför är dagens prisövervakande verksamhet enligt min uppfattning inte tillräcklig. Kostnadsstegringarna på sågade trävaror har inneburit kraftigt ökade priser vid produktion av exempelvis bostäder. Detta i sin tur leder till att boendekostnaderna höjs ytterligare, vilket får konsekvenser för de enskilda människorna. En uppenbar risk föreligger också för att bostadsbyggandet minskar beroende på att man inte kan starta byggnation på grund av för höga produktionskostnader. Slutligen vill jag, herr talman, fråga handelsministern om man från regeringens sida ändå inte är beredd att ompröva sitt ställningstagande beträffande återinförande av prisstopp på sågade trävaror, om utvecklingen fortsätter i den riktning som varit verklighet under 1979.

Herr talman! Arne Fransson tycktes mena att det var avvecklingen av den prisreglering som fanns fram till våren 1978 som var orsak till de prisstegringar som har inträffat. Jag tror att det är en sammankoppling av orsak och verkan som inte har någon motsvarighet i verkligheten. Det är alltså andra krafter som har medfört dessa prisstegringar. Enligt de uppgifter jag har från det speciella ämbetsverk som sysslar med dessa frågor, nämligen statens prisoch kartellnämnd, gäller motsvarande utveckling just på exportmarknaden. Som jag understrukit i mitt svar får man, om man skall vara realistisk, faktiskt ta hänsyn till att när prisstegringar inträffar på en exportmarknad är det inte så enkelt att försöka hålla tillbaka motsvarande prisstegringar på hemmamarknaden genom prisregleringar. Detta leder lätt till att det blir brist här hemma: det blir mera lönande för sågverk att exportera än att sälja här i landet. Skall man då ha någon sorts reglering, ett marknadspåbud, som gör att man inte får exportera mer än tidigare, blir det lätt så att de små sågverken som inte tidigare har exporterat råkar illa ut, under det att de större sågverken som har en större exportandel kommer i ett förbättrat konkurrensläge. Vad gäller Arne Franssons slutliga fråga om en omprövning så gäller den princip jag slog fast i mitt svar, nämligen att man måste följa utvecklingen på hemmamarknaden i förhållande till utvecklingen på exportmarknaden.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att det finns ett samband mellan exportpriser och hemmamarknadspriser.

Det är detta i förhållande till det svar handelsministern här har lämnat som jag har reagerat mot. Jag är också medveten om att det finns andra skäl som ligger till grund för prisutvecklingen än det jag nämnde, alltså att prisstoppet togs bort i maj månad 1978. Det är oerhört angeläget och viktigt att man från regeringens sida med ökad uppmärksamhet följer utvecklingen de närmaste månaderna framöver, så att det inte blir en ökad skillnad mellan exportpriser och hemmamarknadspriser. Jag tror att det skulle vara mycket olyckligt.

Herr talman! Ulla Ekelund har frågat försvarsministern hur allvarligt han bedömer en utebliven svensk tillverkning av torrbatterier vid torrbatterifabriken Tudor i Ängelholm vara för arméns och överstyrelsens för ekonomiskt försvar behov, och om vikten av en inhemsk produktion är så betydande att han är beredd att vidtaga åtgärder för att behålla den inom landet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Maja Bäckström har frågat mig om jag är underrättad om situationen vid AB Tudor och vilka åtgärder regeringen vill vidtaga för att trygga denna för vår beredskap viktiga tillverkning inom landet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Försörjningen med batterier i en krissituation har stor betydelse för försvarsmakten. Mot bakgrund av att den svenska torrbatteriproduktionen har minskat under senare år och att vanliga batterier, t.ex. för stavficklampor och transistorapparater, inte längre tillverkas inom landet har försvarsmakten tvingats vidta särskilda åtgärder. Således har man t, ex. så långt möjligt övergått till användning av laddningsbara ackumulatorer. Den tekniska utvecklingen på batteriområdet har vidare medfört att nya batterityper, s.k. Alkalineoch Litiumbatterier, införts i försvarsmakten. Dessa batterier, som inte tillverkas inom landet, har hög kapacitet och god lagringsbeständighet. Förutom försvarsmakten har även andra totalförsvarsfunktioner, som t.ex. civilförsvaret och transportväsendet, behov av torrbatterier i en kris. Det största behovet torde dock finnas hos civilbefolkningen i en krigssituation vid störningar i eldistributionen. Med hänsyn till betydelsen av att samhällsinformationen kan fungera i ett sådant läge är det angeläget att behovet av torrbatterier för transistorapparater kan tillgodoses. ÖEF:s beredskapsåtgärder i form av beredskapslagring av färdiga torrbatterier, maskiner i malpåse och insatsvaror för batteriproduktion, har baserats härpå. AB Tudor, som är landets enda tillverkare av torrbatterier, ägs av den danska Hellesenkoncernen. Mot bakgrund av att koncernen f.n. har ekonomiska svårigheter har företagsledningen vid Tudor nyligen inlett MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna vid fabriken i Ängelholm om en ändrad inriktning av verksamheten. Olika alternativ diskuteras, varvid vissa innebär väsentligt minskad sysselsättning. Det är ännu för tidigt att uttala sig om vart dessa förhandlingar kan leda. Mot bakgrund av att produktion i fred är ett av olika medel att upprätthålla försörjningsberedskapen på torrbatteriområdet kommer jag, närmast genom ÖEF, att hålla mig underrättad om den fortsatta utvecklingen vid AB Tudor i Ängelholm.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår att inhemsk tillverkning av torrbatterier, sådan som förekommer vid Tudorfabriken i Ängelholm, är av stor betydelse för viktiga delar av vårt samhälle. Det gäller försvar och civilförsvar, men det gäller också SJ och civilbefolkningen. Jag har ställt min fråga mot bakgrund av att vi behöver en tryggad beredskap på alla områden, alltså också på detta, men även mot den bakgrunden att det är viktigt att vi i vårt land bevarar tillverkningen av alla de delar som kan hänföras till såväl försvarsverksamhet som civil verksamhet i fred och krig. Inte minst viktig som bakgrund för min fråga är naturligtvis också sysselsättningen på den aktuella orten, som är min hemort. Vid förhandlingarna har det sagts att man antingen kommer att starkt skära ned produktionen eller att lägga ned den, och man har därvid angivit olika tidsmarginaler. Från försvarets materielverk framhåller man att det nog är bra att lägga maskiner i malpåse och att ha färdiga batterier på lager, men den skickliga arbetskraft som skulle kunna gå förlorad kan man inte så lätt ersätta. Handelsministern säger i slutet av sitt svar att han skall följa frågan genom ÖEF, och det är tacknämligt. Jag skulle i anslutning till det vilja ställa en konkret följdfråga: Räknar handelsministern med att det i nuläget finns någon möjlighet att påverka utvecklingen och de förhandlingar som pågår inom Tudor?

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Vi vet att konkurrensen på batterimarknaden är mycket hård och att utvecklingen går - snabbt. Vissa batterityper håller på att föråldras och gå tillbaka. Men vi är nog litet till mans besvikna över att man inte har lyckats följa med i utvecklingen och anpassa produkterna och produktionen till framtidens behov. Ej heller har man undersökt möjligheterna att tillverka alternativa produkter om Nr 40 marknaden skulle förändras. Torsdagen den Man kan tycka att torrbatterifabrikens öde egentligen är någonting mycket 29 november 1979 obetydligt, men jag anser att det är oerhört viktig del av någonting mycket större. Det är ingen nyhet att multinationella företag lägger ned enheter i Om tillverkningen Sverige. Multijätten köper ett väl etablerat och med sitt inregistrerade av torrbatterier firmanamn välkänt företag, för att senare få ekonomisk räntabilitet och vinning av detsamma. Om enheten i Sverige har varit lönsam styrs den fort via multijätten att bli olönsam, och så är det bara att låsa dörren. På det sättet styrs då produktionen ut ur Sverige. Som orsak anges mycket ofta våra lagar och våra löner, de anställdas sjukfrånvaro, semester m.m. Sedan jämför man med förhållandena i andra länder och menar sig komma fram till ett lägre kostnadsläge för utlandet. Detta är enligt mitt förmenande en oriktig jämförelse. Men jag vill gärna fråga handelsministern hur det blir i framtidens Sverige. Har man inte på regeringshåll varit i för god tro beträffande multijättarna? Sker det inte en urholkning av den svenska industrin? Hur skulle det vara med en strängare kontroll från statsmakternas sida när multinationella företag köper upp svenskregistrerade företag? Vore det inte vällovligt om det kunde åstadkommas internationella bestämmelser med tvingande normer och regler för de multinationella företagen? Borde man inte ha en hård kontroll och uppsikt över de multinationella företagens effekt på industrins struktur och på den sociala och ekonomiska utvecklingen? Till sist, borde man inte ha ett internationellt organ med verkställande makt och med effektivt fackligt inflytande? Detta är onekligen tankar som man får när man ställs inför de allt fler och större varsel som multijättarna skapar. Kan jag få svar och synpunkter på de här frågorna är jag naturligtvis mycket tacksam.

Herr talman! Till Maja Bäckström vill jag säga att om hon vill ha svar på de frågor som hon ställde, får hon väl framställa en interpellation som handlar om multinationella företag i stället för att ställa en fråga till handelsministern om försörjningsberedskapen när det gäller batterier. Jag ser det som helt olika frågor. Det kan finnas ett visst samband mellan de två frågorna, om det, som Maja Bäckström tror, är så i det här speciella fallet att det har kommit in ett multinationellt företag, som sedan helt oansvarigt lägger ned sin produktion. Jag föreslår att Maja Bäckström stannar kvar tills jag besvarar nästa fråga, om Ceaverken som ägs av AB Statsföretag, för att Maja Bäckström skall få klart för sig att världen är något mera komplicerad än vad som kan framgå av det inlägg som hon gjorde. Till Ulla Ekelund vill jag säga att försörjningsberedskapen kan tryggas på olika sätt. Man är tvungen att använda olika sätt av den enkla anledningen att viju inte tillverkar allting i det här landet. Man måste lagra och vi har också ett omfattande lagringsprogram inom ramen för det ekonomiska försvaret. Här är oljan den största produkten. Men på de områden där det är möjligt är det 145 bra att i stället upprätthålla en levande produktion, eftersom då även andra syften än de rent beredskapsmässiga kan fyllas. På en del områden blir det emellertid så dyrt att man, om man går den vägen, inkräktar på våra möjligheter att ha ett balanserat ekonomiskt försvar. Det är då som man får pröva sig fram med en kombination. Det är självklart att jag i det här speciella fallet hoppas att det skall vara möjligt att upprätthålla en så stor produktion som möjligt, även om det faktiskt redan i dag är så, att AB Tudor inte tillverkar batterier över hela registret, varför man under alla omständigheter är tvungen att ha en produktion.

Herr talman! Jag vill bara påpeka att anledningen till Tudors problem ligger bl.a. i just att det är ett multinationellt företag och det handlande som följer av det. Jag tycker att det är en ganska central fråga.

Herr talman! Maj-Lis Lööw har frågat mig om regeringen är beredd att biträda vissa föreslagna åtgärder syftande till att säkerställa Ceaverkens fortbestånd och utveckling som svenskägt företag och därmed bevara såväl sysselsättning som försörjning med röntgenfilm och fotosättningspapper. Jag besvarar frågan närmast från försörjningsberedskapspolitiska utgångspunkter. Ceaverken i Strängnäs tillverkar i första hand medicinsk röntgenfilm och därutöver bl.a. fotosättningspapper. Företaget är den ende tillverkaren i Norden av sådana produkter. Företaget fyller därigenom en viktig uppgift i totalförsvaret då det gäller att tillgodose försörjningen med dessa produkter i avspärrningsoch krigssituationer. Ceaverken har ca 230 anställda, varav 160 i Strängnäs. Ceaverken ägs av Statsföretag AB. Företaget har under senare år mött flera olika problem. Bl. a. har man mött hård konkurrens från flera stora internationella företag. Det har varit svårt för ett relativt litet företag som Ceaverken att hävda sig prismässigt. Sedan år 1974 har företaget gått med betydande förluster. År 1978 inledde Statsföretag förhandlingar om försäljning av Ceaverken till ett utländskt företag. Dessa förhandlingar avbröts emellertid i början av år 1979. Därefter upptogs förhandlingar mellan överstyrelsen för ekonomiskt försvar och Statsföretag för att man skulle söka få till stånd en överenskommelse att upprätthålla tillverkningen av beredskapsskäl. Förhandlingarna ledde till att ÖEF i juli i år tecknade ett preliminärt avtal med Ceaverken om upprätthållande av viss produktion och/eller produktionskapacitet beträffande röntgenfilm, fotosättningspapper och grafisk film. Avtalet innebär att ÖEF under åren 1979-1981 skall stödja verksamheten med ett belopp av totalt 40 milj.kr., delvis i form av avskrivningslån för investeringar. Avtalet har av ÖEF underställts regeringen för godkännande. Regeringen är emellertid inte beredd att nu godkänna det preliminära avtal som föreligger. Anledningen är bl.a. det ansträngda statsfinansiella läget, som gör det nödvändigt att noga pröva nya åtaganden inom försörjningsberedskapen. Ett godkännande av avtalet skulle innebära att en stor del av de resurser som kan avsättas inom det ekonomiska försvaret binds upp i ett enda projekt. Regeringen har därför uppdragit åt ÖEF att — tillsammans med övriga berörda myndigheter — skyndsamt göra en kompletterande utredning som belyser olika alternativa möjligheter att tillgodose beredskapsbehovet av röntgenfilm, fotosättningspapper och grafisk film. Parallellt härmed är det nödvändigt att i diskussion med Statsföretag undersöka i vad mån det finns förutsättningar att till rimligare kostnader fortsätta driften vid Ceaverken. För alla parter är det angeläget att den osäkerhet som nu råder så snart som möjligt kan undanröjas.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för att han svarat på min fråga. Låt mig börja med att konstatera att Ceaverken i Strängnäs är landets enda tillverkare av röntgenfilm och fotosättningspapper. Företaget sysselsätter i dag omkring 200 personer och är därmed, näst efter de offentliga arbetsgivarna i kommunen, Sundby sjukhus, P 10 och kommunen själv, en av de största arbetsgivarna. Ett företag av den storleksordningen är betydelsefullt för varje kommun, men fören kommun av Strängnäs storlek är det av alldeles avgörande betydelse. Jag behöver väl inte påpeka att Strängnäs ligger i Sörmland, och att Sörmland som helhet har ett minst sagt bekymmersamt sysselsättningsläge — men jag gör det ändå. När frågan om Ceaverken har behandlats i riksdagen tidigare har det skett mot bakgrund av att Statsföretag och tidigare borgerliga regeringar har haft planer på att sälja ut företaget till ett multinationellt företag. Naturligtvis har farhågorna för sysselsättningen då varit ett av skälen till det fackliga och politiska agerande som har förekommit emot en sådan försäljning. Ett ytterligare, mycket starkt skäl för att inte avhända sig Ceaverken som svenskägt företag har varit försörjningsberedskapen. Tillgången till röntgenfilm för sjukvården och fotosättningspapper för tidningar och allmän information måste ses som livsviktig vid en eventuell avspärrning. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har också ansett — och anser fortfarande — att en produktion inom landet av dessa varor är av stor betydelse. Så sent som i juni i år kunde näringsutskottet i ett betänkande konstatera att överstyrelsen för ekonomiskt försvar hade tecknat ett avtal med företaget på det sätt som handelsministern har refererat i sitt svar. Därmed skulle det omedelbara hotet mot sysselsättningen på Ceaverken vara avvärjt och beredskapsförsörjningen tryggad. Men nu - inte ens ett halvår efter det att näringsutskottet gjorde detta konstaterande — får vi se tidningsuppgifter som tyder på att regeringen ifrågasätter avtalet. Detta föranledde min fråga till handelsministern. Jag hade naturligtvis hoppats att handelsministern i sitt svar skulle ge ett klart besked om att de farhågor som tidningsuppgifterna gett upphov till är obefogade. Men så har alltså inte skett. Regeringen säger här att man vill göra ytterligare utredningar. Jag har svårt att förstå varför ytterligare utredningar skulle behövas och vad man i så fall skulle utreda. Ingenting nytt har ju tillkommit sedan i våras. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har samma inställning när det gäller vikten av försörjningsberedskap för röntgenfilm och fotosättningspapper. Det ärinte särskilt stora pengar det handlar om för att trygga sysselsättningen och för att bibehålla forskningsoch utvecklingskapacitet på detta område. Ytterligare utredande och därmed osäkerhet om företagets framtid skulle bara försvåra företagets marknadsföring av sina produkter, för att inte tala om hur det skulle upplevas av de anställda. De hade nu andats ut och hoppats på den här chansen till rekonstruktion mellan 1979 och 1981 som näringsutskottet förutsatte och som ingick i avtalet. Då får man förstå fackföreningsordföranden som i tidningen Folket utbrister: ”Det här känns som en total överkörning.” Jag måste fråga handelsministern, nu när de anställda åter håller andan: Hur länge skall de hållas på sträckbänken? Jag kan inte förstå att det efter ett halvår skulle finnas så starka skäl för att inte godkänna detta avtal. Vore det inte bättre att redan nu låta företaget få dessa pengar och göra en rekonstruktion? Jag ifrågasätter också att det skulle vara ”en stor del” av de resurser som kan avsättas inom det ekonomiska försvaret, som handelsministern säger i sitt svar. Finns det verkligen skäl för ytterligare utredningar?

Herr talman! Jag kan i viss mån förstå att Maj-Lis Lööw är missbelåten med svaret. Även jag skulle gärna ha velat ge ett bättre svar ur den synpunkten att det är bra om man har största möjliga försörjningsberedskap på det här området. Det är bra om man dessutom kan trygga sysselsättningen. Att det ändå här fordras ytterligare eftertanke beror helt enkelt på att det visar sig, när man studerar denna situation och det preliminära avtal som ÖEF har ingått, att en oerhört hög kostnad är förenad med detta projekt. Ur ett begränsat anslag för det ekononomiska försvaret skulle det ta en stor bit. Har man ansvaret, behöver man fundera även på konsekvenserna. Om jag tar 40 milj.kr. och lägger på detta projekt, så är det 40 milj.kr. mindre någon annanstans i det ekonomiska försvaret. Det är alltså den typen av överväganden som leder till att man här kan ge ett svar som ur de speciella — och berättigade — synpunkter som Maj-Lis Lööw anför kan förefalla mindre tillfredsställande. Då är frågan: Vad kan man vinna för ytterligare insikter genom en förnyad granskning av detta projekt? Något som man kan fundera på är varför Ceaverken har en så pass låg marknadsandel här i Sverige. Om jag nu kommer ihåg siffrorna rätt, kommer mindre än en fjärdedel av all den röntgenfilm som används i landet från Ceaverken. Den tidningsmateriel som Ceaverken gör har en väldigt liten marknadsandel. Även om jag naturligtvis här inte är företagsexpert, tycker jag att det borde finnas förutsättningar att öka dessa marknadsandelar. Det är en sak som man kan tänka på för att försöka få en stabilare grund. På lång sikt, Maj-Lis Lööw, fordras det ju att man verkligen ger en rimligt stabil grund för företaget, så att man inte bara skall betala ett visst antal miljoner för att få det hela gående under fortsatt osäkerhet på sikt.
Herr talman! Handelsministern talar om 40 miljoner. Det är klart att om man slår ihop allt stöd under den här tiden, när företaget förväntas få andrum för rekonstruktionen, blir det den summan. Men enligt de uppgifter som jag har sett handlar det framöver om 9-10 milj.kr. om året, och det kan väl inte vara så stor del av de pengar som överstyrelsen för ekonomiskt försvar förfogar över i det här avseendet. Handelsministern frågar varför Ceaverken har så låg marknadsandel. Ett skäl till det kan vara att de andra företagen — de multinationella företag som utifrån konkurrerar med Ceaverken om produkterna — dumpar priserna, vilket i sin tur betyder att bara det faktum att Ceaverken finns och tillverkar röntgenfilm här i landet leder till att priserna hålls nere och att landstingen tjänar många miljoner om året på det när de skall köpa röntgenfilm. Jag tycker ändå inte att det finns starka skäl för att så snart — mindre än ett halvår efter det att avtalet tecknats — ifrågasätta avtalet.
Herr talman! Jag vill bara göra det tillägget att även jag har hört uppgifter om vad man kan kalla för dumping. Det tål att undersökas. Det har också sagts mig att de granskningar som hittills har gjorts visar att det finns en förhållandevis svag grund för denna typ av påstående. Men det kan som sagt finnas skäl att se efter om konkurrensläget för Ceaverken är snedvridet av sådana skäl. Sedan har Maj-Lis Lööw talat om en rekonstruktion av företaget. Vad som är något oroande är att det vid den typ av avtal som här har diskuterats mindre är fråga om rekonstruktion, om att se till att grunden blir stabil och hållbar även i fortsättningen — det är ju det som både Maj-Lis Lööw och jag skulle önska att det blev — utan mera är fråga om ren förlusttäckning. Det är bekymmersamt med tanke på att pengarna måste tas från andra håll i försörjningsberedskapen. Riksdagen fattade, herr talman, mycket långtgående beslut om försörjningsberedskap, t.ex. på tekoområdet, som tar stora resurser i anspråk av de knappa tillgångar som finns.
Herr talman! Vi kommer förmodligen inte att bli överens i den här frågan, så det är väl inte särskilt stor idé att fortsätta debatten. Får jag bara säga att jag så sent som i dag har träffat företagsledningen, som bedömer att det finns goda förutsättningar för en rekonstruktion av företaget, om man bara får arbeta efter de riktlinjer som drogs upp när man slöt avtalet med överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Herr talman! Det är kanske så att vi ur vissa synvinklar inte kan bli överens, men jag tycker ändå att vi förenas i en stark gemensam strävan efter den stabila grund som behövs för att vi på bästa möjliga sätt skall klara försörjningsberedskapen på de här viktiga områdena genom fortsatt produktion. Jag kan försäkra Maj-Lis Lööw att jag är besjälad av en stark sådan önskan, som kommer att genomsyra de ansträngningar som vi gör. Som jag sade mot slutet av mitt första svar skall den kompletterande utredningen göras så skyndsamt som möjligt med hänsyn till det bekymmersamma läget.
Herr talman! Får jag tacka handelsministern speciellt för det sista svaret.Det var skönt att höra att han är besjälad av den här ambitionen . Jag hoppas att det skall leda till ett snabbt beslut i den här frågan.

Herr talman! Carl Lidbom har i en interpellation ställt ett antal frågor till mig. Låt mig först konstatera att interpellationens utformning är anmärkningsvärd genom dess för interpellationsinstitutet ovanligt polemiska karaktär med märkliga angrepp mot såväl min företrädare som mig. De frågor som interpellationen mynnar ut i är om jag ”fortfarande anser att vi har massor av onödiga och skadliga lagar”, vilka lagar jag i så fall åsyftar, om jag tänker avskaffa dem, om jag ”fortfarande anser att det är klent beställt med rättssäkerhet och frihet i vårt land” och vad jag i så fall avser att göra åt saken. I sak uppfattar jag interpellationen så, att Carl Lidbom vill veta vilken inriktning som jag avser att ge åt lagstiftningsarbetet i justitiedepartementet. Innan jag går in på detta anser jag det emellertid nödvändigt med hänsyn till interpellationens utformning att i korthet analysera och kommentera den. Interpellationen inleds med ett angrepp på min företrädare, Sven Romanus, med påstående att ytterst litet uträttades under dennes justitieministertid. Det påstås dessutom senare i interpellationen att det förhållandet att den socialdemokratiska regeringen 1976 efterträddes av en borgerlig regering inte innebar någon förändring i lagstiftningsarbetets inriktning. Båda dessa påståenden är felaktiga. Efter regeringsskiftet 1976 har en mängd initiativ tagits när det gäller lagstiftningen. Detta gäller såväl inom justitiedepartementets ansvarsområde som på andra områden. Detta torde för den som någorlunda följer den politiska debatten vara väl känt. Interpellationen tar därefter upp den kritik som ofta riktades mot lagstiftningens utformning under den tid socialdemokraterna befann sig i regeringsställning. Det var en kritik som enligt min mening var väl underbyggd. Den offentliga sektorn vidgades kraftigt under dessa år. Normgivningen fick en mycket stor omfattning, vilket redan det vållade svårigheter både för enskilda och för tillämpande myndigheter. Härtill kom att lagarna ofta var oprecist eller oklart utformade och överlämnade åt myndigheterna att i stor utsträckning själva bestämma hur reglerna skulle 5 tolkas. Viktiga lagförslag lades fram för riksdagen utan att lagrådet först hade hörts, något som utan tvivel inverkade negativt på lagstiftningens kvalitet. I propositioner gjordes uttalanden som syftade till ändrad tillämpning av gällande lag, utan att förslag till lagändringar lades fram. Vidare trädde lagar ibland i kraft mycket kort tid efter riksdagens beslut. Inom näringslivet drabbades även seriöst arbetande personer, vilket gjorde att de upplevde sin situation i förhållande till statsmakterna som komplicerad och svår. Sammantaget fanns det alltså stora brister i socialdemokraternas sätt att lagstifta. Dessa brister brukar sammanfattas under beteckningen lidbommeri. När det sedan gäller det framtida lagstiftningsarbetet finns det — tvärtemot vad som påstås i interpellationen — klara riktlinjer i den regeringsförklaring som statsministern avgav i riksdagen den 12 oktober i år. Som Carl Lidbom torde känna till är det regeringen som helhet och inte enskilda statsråd som står för den politik som förs. I regeringsförklaringen framhölls att rättsväsendet behöver tillföras ytterligare resurser i syfte att stärka den allmänna laglydnaden och öka den enskildes trygghet till liv och egendom. En förstärkning av polisen och behov av åtgärder för att förbättra ordningen på allmänna platser framhölls särskilt. Det underströks också att byråkratisering och krångel skall bekämpas och åtgärder vidtas för att motverka maktkoncentration. Vidare angavs att den enskildes ställning gentemot myndigheterna behöver förstärkas. Viktiga mål för lagstiftningsarbetet är alltså att öka den enskildes trygghet och rättssäkerhet liksom att undanröja krångel och onödig byråkrati. Dessa strävanden har i stor utsträckning varit vägledande även för de tidigare borgerliga regeringarna. Mycket har också gjorts i dessa avseenden. Det gäller inte minst på brottsbekämpningens område. Särskilt när det gäller den viktiga kampen mot ekonomisk och organiserad brottslighet har det efter 1976 års regeringsskifte satts i gång ett omfattande arbete. Det sägs också i regeringsförklaringen att kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten skall föras vidare. Till de lagstiftningsåtgärder som närmast står i tur hör införandet av konkurskarantän, dvs. förbud för näringsidkare som grovt har misskött sig att fortsätta att bedriva näringsverksamhet efter konkurs. Det är min förhoppning att ett förslag i ämnet kan läggas fram inom kort. Olika bestämmelser i brottsbalken kommer också att fortlöpande skärpas, delvis som ett resultat av det utredningsarbete som bedrivs på bred front inom brottsförebyggande rådet. På något längre sikt väntar vi förslag från några viktiga utredningar som tillsattes av min företrädare. Det gäller här bl.a. en reformering av det nuvarande fängelsestraffet och införandet av alternativ till frihetsstraff. Ibland inträffar situationer som kräver snabba lagstiftningsåtgärder. Men det kan i andra fall finnas anledning att dröja något. Helt allmänt vill jag säga att en något lugnare lagstiftningstakt inte behöver vara en nackdel, om man därmed kan få fram lagar som är mera genomtänkta och bättre anpassade till sina syften. Detta gör också att lagarna kan få en bredare anslutning. Viktigt är att lagrådet hörs över alla betydelsefulla lagförslag, något som ju följer av regeringsformen i dess nya utformning. Vidare måste ikraftträdandetidpunkterna sättas så att alla berörda — enskilda såväl som tillämpande myndigheter — får tillräcklig tid att sätta sig in i och förbereda sig för den nya lagstiftningen. Jag vill i det sammanhanget framhålla vikten av ett nära nordiskt samarbete på lagstiftningsområdet. Enligt min mening är det mycket angeläget att den rättslikhet som finns sedan gammalt mellan de nordiska länderna bevaras och om möjligt fördjupas. De politiska förhållandena i ett visst land kan visserligen ibland göra det nödvändigt för det landet att gå före med lagstiftning. Många gånger kan det emellertid finnas anledning att avvakta något för att därmed kunna få till stånd en större överensstämmelse mellan berörda lagar i de olika länderna. Jag vill också framhålla att lagstiftning bara är ett av flera medel för att komma till rätta med olika missförhållanden och öka tryggheten för de enskilda medborgarna. Viktigt är också att rättsväsendet har tillräckliga resurser och att dessa resurser utnyttjas effektivt. För att kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten skall bli framgångsrik krävs det en kvalificerad utbildning av polis och åklagare. Jag ser det vidare som viktigt att — som också framhålls i regeringsdeklarationen — stärka rättssäkerheten i olika avseenden. De enskilda medborgarna måste kunna känna trygghet i sina kontakter med myndigheterna. Även de enskildas ställning i förhållande till företag och organisationer behöver stärkas. Vidare måste de regler som gäller enskildas inbördes förhållanden vara så utformade att de upplevs som rättvisa och välmotiverade. En viktig åtgärd på rättssäkerhetsområdet är den förstärkning av skyddet för de medborgerliga frioch rättigheterna som riksdagen nyligen har fattat beslut om. I riksdagen ligger också ett förslag till en samlad sekretesslagstiftning som bygger på att största möjliga öppenhet skall gälla i förhållandet mellan myndigheter och enskilda. Nyligen har yttrandefrihetsutredningen lagt fram ett debattbetänkande där yttrandefrihetens villkor på olika områden diskuteras. Jag vill också nämna att regeringen inom kort ämnar fatta beslut om en kommitté som skall se över 1975 års ämbetsansvarsreform. Kommittén skall med förtur behandla de speciella regler som gäller åtal mot högre tjänstemän. IT övrigt vill jag hänvisa till den kommande budgetpropositionen, som avses innehålla en utförlig redogörelse för vad som planeras inom justitiedepartementets verksamhetsområde i fråga om både lagstiftning och andra åtgärder. När det gäller Carl Lidboms konkreta frågor vill jag slutligen endast på nytt understryka att jag anser det vara viktigt att lagstiftningen inte blir onödigt omfattande och komplicerad. Från den utgångspunkten finns det all anledning att se över gällande lagstiftning från tid till annan. Som jag redan tidigare har framhållit finns det också skäl att generellt sett vara återhållsam med ny lagstiftning. Att man väljer den vägen är ingalunda liktydigt med passivitet.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Låt mig efter denna övliga artighetsfras konstatera att en stor del av svaret består av uppgifter om sådant som jag inte har frågat om. Kriminalpolitik är förvisso ett stort och viktigt ämne, men jag har inte med ett ord berört det i min interpellation. Det ämnet får vi diskutera en annan gång. I övrigt består svaret av ord och värdeomdömen utan substans eller av tvivelaktig sanningshalt. Endast de sista åtta raderna i justitieministerns fem sidor långa svar innehåller en ansats till ett svar på det jag frågat om. Håkan Winberg kan möjligen ursäkta sig med att det inte är så värst många veckor sedan han tillträdde posten som justitieminister. En och annan som läst min interpellation tycker kanske därför att debatten kommer litet tidigt. Håkan Winberg borde först ha fått sätta sig till rätta i sin nya stol och visa något av vad han går för. För min del ser jag emellertid saken annorlunda. Vi har haft borgerlig riksdagsmajoritet i över tre år nu, och de växlande borgerliga regeringarna har haft gott om tid att staka ut kursen för en politik som omsätter kända borgerliga slagord i handfast verklighet. De har haft gott om tid att inleda en politik som gör slut på förhatliga lagar och onödiga regleringar, som begränsar myndigheternas makt och ökar den enskildes frihet och rättssäkerhet. Håkan Winberg har tillhört riksdagen under större delen av 1970-talet, och som riksdagsman har han huvudsakligen ägnat sig åt frågor som har att göra med rättssäkerhet och lagstiftning. I denna kammare har han varit en av dem som flitigast och ivrigast ordat om socialistiska regleringar och målat hotbilder av en frihetsfientlig socialdemokrati. Han måste rimligen under årens lopp ha funderat åtskilligt över vad han skulle vilja ändra på, om han fick chansen. Nu har han fått chansen, och besked har avkrävts honom. Vad har då den nye justitieministern att säga oss? På min fråga om vilka onödiga och skadliga lagar han vill avskaffa svarar han att han inte tycker om lagstiftning som är onödigt omfattande och komplicerad. På min fråga om vad han tänker göra för att återställa rättssäkerhet och frihet i vårt land svarar han att han tänker vara återhållsam med ny lagstiftning, men att han inte tänker vara passiv. Så upplysande! Och dessutom: Hur kan justitieministern lova att vara återhållsam med ny lagstiftning, innan han vet vilka problem som kommer att möta honom? Är det ett löfte om att nonchalera samhällsproblem hellre än att lagstifta? Är begränsningen av antalet lagar viktigare än verkligheten och människornas behov av skydd och stöd? Herr talman! Min interpellation syftar framåt. Jag vill veta vad justitieministern och den nya trepartiregeringen har för avsikter. Håkan Winberg tar emellertid tillfället i akt att försöka ge den förra trepartiregeringen en senkommen upprättelse. Han påstår att Sven Romanus var flitig och att lagstiftningsarbetet fick en ny inriktning efter regeringsskiftet 1976 både inom justitiedepartementets ansvarsområde och på andra områden. ”Detta torde för den som någorlunda följer den politiska debatten vara väl känt”, säger Håkan Winberg med en magistral formulering. Det är väl ändå att sticka ut huvudet i onödan, herr Winberg. Har herr Winberg totalt glömt bort debatten för ett år sedan i en herr Winberg närstående tidning, Svenska Dagbladet? Den handlade just om vad regeringen Fälldin hade gjort för att leva upp till borgerliga löften om färre lagar, bantad byråkrati och större rättssäkerhet och frihet för den enskilde. Varken herr Winberg eller några andra borgerliga politiker visade då någon iver att stå upp till den nyss fallna regeringens försvar. I stället blandade sig juristerna i leken. En professor i juridik talade om trepartiregeringens ”ofattbara orkeslöshet,” och ett regeringsråd slog utan omsvep fast att lagstiftarna efter regeringsskiftet 1976 fortsatte i gamla banor i stället för att ta en ny färdriktning. I debattens sista varv ryckte Gösta Bohman ut och försökte rädda vad som räddas kunde. Han togt.o.m. fram ett exempel på en onödig och skadlig lag, som borde försvinna snarast möjligt — sophämtningslagen, det kommunala monopolet på sophämtningen. Den gamla trepartiregeringen hade visserligen inte orkat med att ändra sophämtningslagen under sina två år vid makten, men Gösta Bohman satte sin lit till att folkpartiregeringen skulle fullfölja trepartiregeringens intentioner på detta viktiga område. Hur är det med sophämtningslagen i dag, Håkan Winberg? Är ni klara med den nu, eller skall även den nya trepartiregeringen gå bet på att avskaffa det kommunala sophämtningsmonopolet? Men saken måste rimligen vara litet allvarligare än så. Rättssamhällets vara eller icke vara kan väl ändå inte vara en fråga om sophämtning eller straff för att gå mot röd gubbe, för att referera till ett annat exempel som Håkan Winberg själv har nämnt i intervjuer i samband med upphöjelsen till justitieminister. Jag utgår ifrån att Håkan Winberg och hans partikamrater har litet mer underlag för den hatpropaganda mot frihetsfientlig, samhällsskadlig socialdemokratisk lagstiftning som ni har bedrivit under hela 1970-talet. Därför måste jag än en gång fråga: Kan justitieministern inte ge några konkreta exempel på andra lagar än sådana som handlar om sophämtning och röda gubbar, som han anser onödiga och skadliga och därför tänker avskaffa? Jag skulle vilja varna justitieministern för att försöka fly undan frågorna och ta betäckning bakom argument som gäller lagstiftningsteknik och inte politik. I sitt interpellationssvar vände sig justitieministern mot oprecisa lagar, oklart uformade lagar, onödigt omfattande lagar, onödigt komplicerade lagar osv. i det oändliga. Det var emellertid i normalfallet inte jag och mina kolleger i den socialdemokratiska regeringen som skrev lagtexterna i våra propositioner. Inte heller i den regering herr Winberg tillhör kommer detta vara en uppgift för statsråden — det är jag ganska övertygad om. Lagtexterna författades på vår tid av skickiiga och lojala departementstjänstemän, i stor utsträckning samma tjänstemän som nu står till Håkan Winbergs förfogande. Det var inte något fel på kvaliteten på dessa juristers arbete. Det är det säkert inte nu heller, och justitieministern kommer snart att lära sig att sätta värde på sina medarbetare, om han bara i fortsättningen låter bli att försöka göra dem schizofrena genom att beordra dem att skriva interpellationssvar, där de mot bättre vetande skall göra ned det arbete som de själva uträttade för några år sedan. Däremot handlar det inte om teknik utan om politik när justitieministern kritiserar lagar som överlämnar åt myndigheterna att i stor utsträckning själva bestämma hur reglerna skall tolkas. Där snuddar han vid sådant som den nu aktuella debatten om en generalklausul för att täppa till kryphål i skattelagstiftningen och hindra skatteflykt. Vi vet att moderaterna, av rättssäkerhetsskäl, inte vill ha någon generalklausul. För dem är det viktigare att företagaren som bollar med bolag i olika länder på förhand exakt vet hur varje affärstransaktion kommer att behandlas i skattehänseende än att vi får större rättvisa och effektivitet i beskattningen och att vi något begränsar de miljardförluster som skatteflykten varje år kostar statskassan. Håkan Winberg har helt rätt när han påpekar att vi i den regering som jag tillhörde införde åtskilliga lagar av den fullmaktstyp som han kritiserar. Vi gav t.ex. de för arbetarskyddet ansvariga myndigheterna vidsträckta befogenheter att på egen hand utforma konkreta normer och ge direktiv inom lagarnas ram. Det gjorde vi därför att vi ansåg det nödvändigt att göra det i ett modernt industrisamhälle som det svenska, där ständigt nya produkter tas fram och där ständigt nya produktionsprocesser, verktyg och maskiner prövas. Alternativet hade varit att låta arbetarskyddet släpa efter och tillåta företagen att ta större risker med arbetstagarnas hälsa. Vi införde regler som gav domstolarna frihet att bedöma vad som skall anses vara saklig grund för uppsägning från anställning. Det gjorde vi därför att alternativet hade varit att utlämna arbetstagarna till arbetsgivarnas godtycke. Vi införde regler som gav domstolar och myndigheter möjligheter att inom vida ramar ingripa mot reklam som de anser otillbörlig, mot försäljningsvillkor som de anser oskäliga och mot produkter som de anser otjänliga eller skadliga. Det gjorde vi därför att alternativet var att lämna konsumenterna utan skydd mot smarta affärsmän och mindre nogräknade tillverkare. Att Håkan Winberg inte tycker om denna typ av lagstiftning vet vi. Det framgår av interpellationssvaret. Men min fråga är: Hur mycket av detta vill justitieministern riva upp om han får sina regeringskolleger med på det? Hur mycket är munväder och hur mycket är allvar? En välkänd moderat käpphäst är att socialdemokraterna genom sitt flitiga lagstiftande successivt har urholkat äganderätten och därigenom beskurit den enskildes handlingsfrihet. Egendomligt nog tycks Håkan Winberg ha glömt bort den privata äganderätten i sitt interpellationssvar. Men i en interpellationsdebatt för några år sedan gick han till storms mot ”naturvårdslagen, byggnadslagen, expropriationslagen, förköpslagen och jordförvärvslagen” som exempel på lagar som lägger outhärdliga band på den enskilde. Det stämmer också väl med moderaternas syn på markpolitiken. Men hur mycket av detta är tomt prat, och hur mycket tänker han försöka göra något åt när han nu har nått makten? Min fråga är återigen: Vad innebär det att lagstiftningsarbetet fått en ny inriktning? Vad är det som skall rensas bort? Vilken ökad frihet är det som Håkan Winberg vill ge den enskilde? Nr 41 Herr talman! Håkan Winberg och jag har olika attityder till lagstiftningen Fredagen den som politiskt instrument. Det beror naturligtvis på att våra värderingar är i 30 november 1979 grunden olika. Håkan Winberg tycker inte om krångel och byråkrati. Det gör inte jag heller.

Håkan Winberg vill ge den enskilde större frihet och rättssäkerhet. Det vill jag också.

Håkan Winberg tycker inte om att lagarna har blivit så många och att lagarna behöver ändras så ofta. Det gör inte jag heller. Men jag tror att det är en ofrånkomlig följd av den tekniska, industriella och ekonomiska utvecklingen. De snabba förändringarna i näringsliv och samhälle gör människorna otryggare, och ofta är lagen det enda medlet att skydda dem som behöver stöd och hjälp. Det är bara lagen som kan skydda den svage mot den starke. För den svage är frånvaron av lag liktydigt med ofrihet och otrygghet. Därför tror jag inte på återhållsamhet med ny lagstiftning som politiskt program. Men nu är det inte mina värderingar som härskar i kanslihuset. Däremot har Håkan Winberg som justitieminister stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Justitieministern är fortfarande skyldig mig svaret på mina frågor: Vilka lagar är justitieministern ute efter att avskaffa? Vad tänker justitieministern göra för att återställa den rättssäkerhet som socialdemokratin, enligt hans mening, har raserat och den frihet som han anser att vi har beskurit för hårt?

Herr talman! Det framgick alldeles tydligt av den ärade interpellantens kommentar till mitt svar att han inte var särskilt nöjd. Mot bakgrund av den något ovanliga utformningen av interpellationen och, som jag sade, det något aggressiva tonläget i den, skulle jag faktiskt ha blivit förvånad om Carl Lidbom i sin kommentar hade ändrat attityd i förhållande till i interpellationen. Vad jag än hade sagt så är jag ganska övertygad om att den ärade interpellanten skulle ha gett uttryck för missnöje med interpellationssvaret. Det är en självklarhet att det är Carl Lidboms rättighet att gå till angrepp mot mig för vad jag gör och vad jag inte gör. Jag har ju möjlighet att gå i svaromål. Men vad jag tror mig — jag vill faktiskt ta upp den frågan en gång till 1 — kunna konstatera efter ganska många års riksdagsarbete är att det är en oskriven hedersregel här i kammaren att man inte går till angrepp mot personer som inte kan försvara sig. Men det är ju vad Carl Lidbom gör i interpellationen när han, som jag framhöll i mitt svar, i interpellationens inledning i märkliga former angriper min företrädare på justitieministerposten, Sven Romanus, som ju inte längre har möjlighet att ta till orda här i kammaren. Jag tillåter mig, herr talman, uttrycka att det är tråkigt med en sådan debatteknik. Herr talman! Får jag också säga att det i interpellationen vid flera tillfällen nämns ord som ”högerpolitiker” och ”höger”. Jag tror att herr Lidbom gjorde det nu också i talarstolen. Jag tycker faktiskt att Carl Lidbom borde veta namnet på Sveriges i dag näst största politiska parti: det heter moderata samlingspartiet. Begreppet ”höger” ingår inte i det namnet, och har inte gjort det sedan den 9 januari 1969. Om det här är en okunnighet så är det en okunnighet som Carl Lidbom delar med åtskilliga andra socialdemokrater här i kammaren. Därför har jag, herr talman, begagnat tillfället till en smula undervisning i frågan. När det gäller sakfrågan riktar ju regeringsförklaringen blicken framåt och talar om vad vi avser att göra. Jag har, Carl Lidbom, redogjort för det i mitt interpellationssvar. Jag skall gärna ta upp ytterligare en del frågor om vad vi gör. Men det finns först ytterligare påståenden i interpellationen som behöver bemötas. För det första talar Carl Lidbom om att jag bedriver hatpropaganda. Jag reagerar faktiskt mot orden hat och hatpropaganda, eftersom detta är mig någonting alldeles främmande. Jag hatar ingen, jag hatar inte andras åsikter. Jag kan tillåta mig att ha en avvikande mening, men begreppet hat är mig fullkomligt främmande.

Som jag sade i interpellationssvaret tycker jag att det fanns en god grund för den kritik som vi framställde då. En av de första debatter som jag förde här i kammaren med Carl Lidbom gällde just expropriationslagstiftningen. Vi hade då olika meningar om hur den skulle utformas, och jag antar att vi har det fortfarande. Det gällde synen på den enskilda äganderätten och frågan om markäganderätten — huruvida ingrepp i den varit tidsenliga eller otidsenliga och huruvida expropriationsinstitutets användande kunde anses som ett ordinärt eller ett extraordinärt förfarande. Det gällde vidare fördelningen av bevisbördan i expropriationsmålen, värderingsreglernas utformning, osv. Men vi har uppenbarligen en klart konträr uppfattning när det gäller äganderätten. Jag har hittat ett citat av Carl Lidbom om att ”äganderätten i stor utsträckning är ett hinder för demokratin”. Jag hyser en helt annan uppfattning. Det finns flera andra lagar som vi moderater också har kritiserat. Förköpslagen är en sådan, som i strid med moderata krav flera gånger har skärpts. Markvillkoret, som kom till i början på 1970-talet, ansåg vi vara fel. Vi har hävdat att den fysiska riksplaneringen inte får leda till en detaljplanering av all mark i hela landet, eftersom det leder till byråkrati och möjlighet för kommunerna att helt styra all markanvändning. Och ingen del av det svenska samhället har under så lång tid varit så genomreglerad och så byråkratiserad som markoch bostadssektorn. Detta har vi moderater ofta kritiserat. Bara de här exemplen, herr talman, visar felaktigheten i interpellationens påstående, att kritikerna inte har gjort sig mödan att tala om vilka lagar som de anser vara skadliga. När det sedan gäller rättssäkerheten fanns det flera faktorer, särskilt då i slutet av den socialdemokratiska regeringsepoken, som innebar ett hot mot den. Att höra lagrådet beträffande viktiga lagförslag har varit väsentligt för lagstiftningens kvalitet sedan länge, men intresset från socialdemokratiskt håll för det var ganska svalt. Antalet från regeringen till lagrådet remitterade förslag sjönk ordentligt när lagrådsgranskningen blev fakultativ i början på 1970-talet, för att sedan stiga när riksdagens utskott sedermera fick möjlighet att själva remittera lagförslag till lagrådet för yttrande. Nu, under de borgerliga regeringarnas tid, har bestämmelserna om lagrådsgranskning skärpts och preciserats, och därmed har ett, bl.a. från moderata samlingspartiet, ofta upprepat krav kunnat tillgodoses. Lagstiftning eller lagändring genom motivuttalanden och inte ändring i lagtext skall enligt uttalande av riksdagen inte förekomma. Icke desto mindre hade det kunnat bli fallet under den socialdemokratiska regeringstiden, om vi inte hade varit observanta. Jag tänker på ett speciellt fall med förslag till lag om alkoholutandningsprov som var aktuellt våren 1976. Där gjordes det uttalanden av sådant slag att riksdagen ansåg att det inte kunde uteslutas att proven skulle kunna komma att påverka domstolarnas påföljdsval i rattfyllerimål. Det finns flera lagar som har tillkommit under den socialdemokratiska regeringstiden som det finns anledning att kritisera, men jag nöjer mig med de exempel jag nämnt. Sedan tog Carl Lidbom upp frågan om ansvaret för lagarnas utformning och ville på något sätt lägga det på de skickliga tjänstemän som finns i departementet. Det är klart att lagarna utformas där, men ansvaret, Carl Lidbom, måste väl ändå falla på departementchefen och på regeringen som helhet; det är ju regeringen som har det politiska ansvaret. Carl Lidbom har också tagit upp frågan om den växande byråkratin. Han har då sagt, och han sade det även här i talarstolen, att borgerliga politiker — det är väl främst då moderater han avser — brukar anklaga socialdemokraterna för att under 1970-talet ha gjort den enskilde alltmer beroende av en växande maktfullkomlig byråkrati. Ja, det är riktigt att vi brukar varna för risken med en ökande byråkratisering i samhället, och den frågan tas ju också upp i regeringsförklaringen, såsom jag tidigare nämnt. Men har inte Carl Lidbom upptäckt att det var en ganska farlig tendens, särskilt under den socialdemokratiska tiden, att samhället höll på att snärjas in i en alltmer ökad byråkrati? Om man läser interpellationen får man intrycket att Carl Lidbom inte tycker att byråkrati och krångel behöver bekämpas. Jag fick dock en något annorlunda uppfattning när jag hörde interpellanten i talarstolen. Det är i så fall bra om herr Lidbom har uppfattningen att det behövs en sådan bekämpning. Det är kanske också nödvändigt att han har den, därför att man, om det inte vore så, ju måste ställa frågan: Hur kommer det sig att en av de sista åtgärder som den socialdemokratiska regeringen vidtog efter att ha suttit vid makten i 44 år var just att den 9 augusti 1976 tillsätta en arbetsgrupp för att rensa i byråkratidjungeln? Det är visserligen inte jag som skall ställa frågor i en sådan här debatt, men jag kan väl ändå få ställa den retoriska frågan: Det var väl rimligen allvar bakom det beslutet? Eller var det bara ett halmstrå för att rädda sig i en valrörelse när man såg att det höll på att gå illa? Herr talman! Carl Lidbom har frågat vilka initiativ till åtgärder som tagits. Det finns en mängd exempel att peka på. En viktig fråga är — även om Carl Lidbom i dag inte vill diskutera kriminalpolitiken — hur vi skall komma till rätta med brottsligheten. På det området har det vidtagits en mängd åtgärder: förebyggande åtgärder, upprustning av polisoch åklagarväsendet osv. Detta har skett inte minst för att vi skall komma till rätta med våra just nu två största problem: den organiserade och ekonomiska brottsligheten samt narkotikabrottsligheten. Åtskilliga lagar har ändrats för att vi skall få större möjligheter att komma till rätta med dessa typer av brottslighet. Det har gjorts ändringar i brottsbalken, och det har meddelats direktiv för två kriminalvårdsutredningar — den ena avseende fängelse och kriminalvård i anstalt, den andra avseende kriminalvård i frihet. En hel del frågor har alltså tagits upp. Låt mig slutligen säga att vad jag anser vara väsentligt för att åstadkomma en ökning av rättssäkerheten är ikraftträdandetiderna. Många enskilda personer och myndigheter har reagerat kraftigt mot att lagarna under den socialdemokratiska regeringstiden trädde i kraft alltför snart efter det att besluten hade fattats. Nu knackar talmannen i bordet; min taletid är slut, och jag skall be att få senare återkomma till en uppräkning av de många åtgärder som vidtagits.

Herr talman! Jag blir bekymrad när jag lyssnar på Håkan Winberg. Herre Gud, vilken ynkedom! Justitieministern försvarar sig med att säga: Jag är så beskedlig, jag hatar ingen, jag har inte deltagit i någon hatpropaganda, och jag är f.ö. ingen högerpolitiker. Sedan flyr han ut i allt och intet. Han gör ett krampaktigt försök att gräva upp kriminalpolitiken igen. På något sätt tycker han väl bättre om kriminalpolitiken än lagstiftningen i övrigt. Men nu är det faktiskt så att en interpellationsdebatt skall handla om det som interpellationen handlar om, och det är inte kriminalpolitik. Låt oss ta den debatten en annan dag! När justitieministern inte kan försvara sig själv börjar han i stället tala om Nr 41 Sven Romanus och påstår att jag här i dag har riktat hårda angrepp mot Sven Fredagen den Romanus. Det har jag inte alls gjort — det är Håkan Winberg som drar in Sven 30 november 1979 Romanus i debatten, tydligen därför att han inte har något annat att tala om eller därför att han tror att det är någon poäng med det. Det stod ett par ord om Sven Romanus i interpellationen — det är alldeles riktigt. Det var nödvändigt för att ge en bakgrund. När jag frågar herr Winberg måste jag först konstatera att vi har haft en period av tre års overksamhet i justitiedepartementet under en opolitisk justitieminister och att vi nu har fått en politisk justitieminister. Med sitt förflutna får den nye justitieministern antas ha en vilja att åstadkomma någonting, och det är skälet till att jag går in och ställer ett antal frågor om vad vi har att vänta oss av den nya trepartiregeringen och Håkan Winberg. Jag sade inte mer om Sven Romanus än vad som för sammanhanget var nödvändigt. I princip håller jag med Håkan Winberg: De mortuis nihil nisi bene — om de döda ingenting annat än gott. Men så illa är det ju inte—- Sven Romanus har avgått från regeringen men inte från jordelivet. Om han tog illa vid sig av interpellationen kunde han ha svarat i en tidning, så hade jag kunnat ta en debatt med honom där. Det skulle inte falla mig in att här i kammaren dra in honom i debatten. Det är herr Winberg som gör det. Så försöker herr Winberg säga om mig att jag smiter från ansvaret för vad vi gjorde genom att skylla på de tjänstemän som hjälpte oss att utarbeta lagarna.Nej, det är liksom inte detta det är fråga om. Självfallet har statsråden det politiska ansvaret för hela innehållet i propositionerna inkl. lagarna — det har vi inga olika meningar om. Men man skall inte förvandla debatten om lagarna, friheten och rättssäkerheten till en teknisk debatt, till en fråga om metoderna för att utforma lagtext, för det handlar om betydligt allvarligare ting. Det handlar om sättet att se på individen och samhället, om värderingar och ideologi. Det handlar om huruvida man har eller inte har grundinställningen att lagen skall användas som ett instrument för att skydda de svaga mot de starka, och där har vi i grunden olika uppfattningar. Till sist: i stället för att svara på mina frågor, som fortfarande — jag säger det än en gång — syftar framåt, så tar herr Winberg sin tillflykt till det förflutna och berättar om vad det var för någonting under vår tid som han kritiserade — expropriation eller annat — och försöker vidare berätta om vad den avsomnade förra trepartiregeringen eller folkpartiregeringen har uträttat för någonting. Min fråga gäller: Vad tänker herr Winberg göra av sitt ämbete? Vilka lagar är det herr Winberg tänker avskaffa? Vilka lagar är det herr Winberg anser onödiga och skadliga enligt det evangelium som han har predikat i ett decennium nu? Och vad tänker herr Winberg göra för att återställa den rättssäkerhet som så betänkligt skulle ha naggats i kanten genom socialdemokratisk lagstiftning? Vad tänker herr Winberg göra för att ge den enskilde större frihet? Det lämnas aldrig ett enda konkret svar på någonting, och jag tvingas dra slutsatsen att herr Winbergs kollega jordbruksminister Anders Dahlgren har rätt när han talar om er som skrytoch skränhögern.